Herr talman! Till Paul Jansson skulle jag vilja ställa frågan: Vad har ni gjort tidigare för att komma till rätta med den här snedfördelningen, som ni säger att vissa kommuner i Stockholms län har drabbats av? Det är ju en snedfördelning som förekommit i många år och som man borde ha kunnat rätta till under den tid som vi hade en socialdemokratisk regering. Vi är alla överens om att man får en bra likviditet ute i kommunerna. Alla är också överens om att man skall ta in en del av det finansiella överskottet i kommuner och landsting. Faktum är ju att kommuner och landsting har stärkt sin ekonomi mycket kraftigt under den tid som vi haft de borgerliga regeringarna. Enligt 1979 och 1980 års bokslut ökade kommuner och landsting sitt eget kapital med sammanlagt 10 å 11 miljarder kronor vartdera året. 1978 var ökningen mycket större. Ingenting tyder på att 1981 års bokslut skulle ge nämnvärt mindre kapitalökning. Åren 1975 och 1976, när vi hade en socialdemokratisk regering, var kapitalökningen 1 å 2 miljarder för kommuner och landsting sammantaget. Det är klart att många faktorer har bidragit till detta förhållande. Det är inte minst den borgerliga regeringens ekonomiska politik som har stärkt kommunernas ekonomi. BI. a. har skatteutjämningen, som jag tidigare påpekade, ökat förutsättningarna för kommunerna. Därför är det ganska anmärkningsvärt när socialdemokraterna lägger fram sitt förslag, som i sig också innebär att man drar in ekonomiska förutsättningar för kommuner. I synnerhet gäller detta för kommuner som har skött sin likviditet och nu står i begrepp att göra investeringar, för vilka kostnaderna tidigare har sparats in — detta drar man in med den socialdemokratiska modellen. Även denna modell kan ge anmärkningsvärda effekter. Den slår mycket ojämnt i förhållande till olika kommuner. I princip kan man konstatera att storstadskommuner som Stockholm och förortskommunerna drabbas i mycket ringa grad även enligt er modell. Däremot får förslaget mycket hårda effekter för glesbygdskommuner med stark finansiell ställning, alltså sådana kommuner som har fört en försiktig ekonomisk politik. Jag kan som en jämförelse nämna att det för Stockholms kommun innebär ungefär 20 öre per skattekrona och för Tyresö 22. Går man sedan längre upp, finner man att det t.ex. i Nordmaling blir 1,45 per skattekrona. Det är också ett resultat av ert förslag.

Herr talman! Jag måste uttrycka oro för att socialdemokraterna också accepterar det som är utgångspunkten för regeringens förslag. Jag övervägde att begära replik med anledning av Rolf Rämgårds inlägg, där han sade att kommunerna hade ett starkt utgångsläge inför 1983. Men jag kan lika gärna begära replik med anledning av Paul Janssons inlägg — han talade också om det finansiella överskott i kommunerna som kan dras in. Frågan blir: Är det så att det finns ett överskott i kommuner och landsting om man ser till de verkliga behoven? Jag besökte häromdagen en kommun där ledande företrädare beskrev situationen. Under några år, säger man, har man tvingats att pruta på en hel del angelägna uppgifter. Man har fått skjuta planer på framtiden något år osv. Men nu sitter man faktiskt och skär i redan befintliga verksamheter. I det fallet gällde det exempelvis social hemhjälp, ungdomens fritidsverksamhet och andra viktiga uppgifter. Jag är rädd att socialdemokraterna med sitt förslag, även om det har en annan utformning och är mindre utmanande än det borgerliga förslaget, ändå principiellt har accepterat att man går in i den kommunala ekonomin på detta sätt utifrån statsfinansiella bedömningar. Jag vill också erinra om att när planerna på att undandra kommuner och landsting skatteunderlag först presenterades och mötte starkt motstånd, så betonades från borgerligt håll att det bara var en tillfällighet. Men nu hör vi att det skall tillsättas en expertgrupp. Vad skall den göra? Förmodligen skall den smida nya ränker mot landets kommuner och landsting. Jag tycker att det som socialdemokraterna skriver om regeringens förslag borde man också tänka över — att det är ett principiellt mycket allvarligt steg, som gör att man öppnar slussar för längre gående ingrepp i framtiden. Medverka inte till att dessa slussar öppnas!

Herr talman! Först till min kanalvän Nils Berndtson — jag får säga så, eftersom vi har haft litet gemensamt i en kanalmotion här i riksdagen för några år sedan. Jag hoppas att Nils Berndtson ser skillnad på vårt förslag och regeringens förslag och särskilt det här kompromissförslaget. Vi säger att vi räknar med att det blir ett visst finansiellt överskott 1983. Sedan kommer sannolikt, som vi bedömer det, kommunerna inte att ha samma överskott i fortsättningen. Då har vi velat så att säga ge kommunerna chansen att få låna ut de här pengarna till staten, få ränta på dem i vanlig ordning, behålla äganderätten till dem, få ut pengarna när man behöver dem, då den kommunala ekonomin blir sämre, så att man därigenom kan förhindra skattehöjningar. Det måste väl ändå, Nils Berndtson, vara en avsevärd skillnad mellan att få låna ut pengar och få betalt i ränta och att bli bestulen på pengarna och aldrig få se någon ersättning för dem. Det är en väsentlig skillnad det här är fråga om. Jag tror nog att Nils Berndtson inser det om han närmare funderar över saken. Jag är också orolig för den expertgrupp som skall tillsättas. Nu går man ut från mittens och moderaternas sida och säger att förslaget innebär en provisorisk lösning, och att man tillsätter en expertgrupp. Då förmodar jag att den expertgruppen skall komma med ett förslag som på något sätt permanentar detta provisorium. Det är jag, i likhet med Nils Berndtson, mycket orolig för. Hur det förslaget ser ut får vi sannolikt anledning att granska den dagen det läggs fram. Rolf Rämgård frågar varför vi inte gjort något åt olikheterna i kommunernas ekonomi genom skatteutjämning. Det har ju hänt någonting i samhällsekonomin under de senaste åren. Har inte Rolf Rämgård märkt det? Det är detta som gjort utjämningen mera angelägen nu än tidigare. Jag är litet förvånad, för jag hade faktiskt räknat med att i utskottet få stöd av Rolf Rämgård. Vi satt ju och blinkade åt varandra över bordet. Jag trodde att Rolf Rämgård skulle stödja oss, för han hade också en motion om översyn av skatteutjämningssystemet. Men Rolf Rämgård avstod från att yrka bifall till den och tog alltså stryk i utskottet på den punkten.

Herr talman! I mitt första anförande pekade jag på att även det socialdemokratiska förslaget innebär en ganska kraftig försämring i kommunerna, särskilt i enskilda kommuner. Paul Jansson kan titta på Skövde och Habo i Skaraborg. Jag har också exempel på en rad kommuner i Östergötland som faktiskt får släppa till mer med det socialdemokratiska förslaget. Men, säger Paul Jansson, det är bara ett lån, och han frågar om jag inte ser skillnaden. Jo, jag har påpekat att det ligger en skillnad i att regeringen direkt vill dra in pengarna till statskassan. Men jag ser också farorna och riskerna i att man över huvud ansluter sig till synsättet att det finns ett överskott i kommunerna, när de har väldiga uppgifter att klara sociala åtaganden och när de behöver göra insatser för att bekämpa den höga arbetslösheten, inte minst ungdomsarbetslösheten. Även om det är fråga om ett lån — det framgår f. ö. inte så tydligt av den föreslagna lagtexten när kommunerna skall få tillbaka pengarna — befarar jag att man drar nödvändiga resurser från kommunerna, resurser som borde få sättas in redan nu. Om de sätts in nu, skulle det ha stimulerande betydelse också för sysselsättningen.
Herr talman! Jag kan bara konstatera, Paul Jansson, att det inte stod angivet någonstans i den socialdemokratiska motionen beträffande den här konstruktionen av frysning av kommunala medel när pengarna skall betalas tillbaka. Det står att man skall ha överläggningar med kommunförbunden om när och hur medlen skall återföras. Men det står inte vid vilken tidpunkt och inte hur det skall gå till. Det är en direkt inblandning i den kommunala beslutanderätten. Sedan kan man, när det gäller det socialdemokratiska förslaget, också konstatera att en del av de disponibla medlen visserligen skall placeras i riksbanken, men samtidigt kan motsvarande medel lånas upp och användas till kommunal expansion. Det är fullt lagligt och möjligt. Förslaget gynnar därför i hög grad de stora kommunerna med goda bankförbindelser. För glesbygdskommuner, som har långt till bankernas centralkontor, blir upplåningsmöjligheterna naturligtvis betydligt sämre. En annan effekt av det socialdemokratiska förslaget är en gigantisk omfördelning av penningmedel från glesbygd till storstad. Eftersom glesbygdskommunerna i dag ofta har en stark finansiell ställning och ofta har sina medel placerade i lokala sparbanker och föreningsbanker, kommer dessa banker att i betydande grad avtappas på dessa pengar. Det är också en konsekvens. Sedan berörde Paul Jansson den motion som Börje Hörnlund och jag lagt fram. I den tog vi upp bl.a. den grundläggande frågan om juridiska personer, där vi menar att man kunde dra in pengar till staten för att sedan omfördela de pengarna till skatteutjämning. Jag tycker fortfarande att det är en bra lösning att ha en enhetlig företagsskatt i hela landet och samtidigt omfördela resurser till skatteutjämning. Till en del kommer så att ske enligt den nya uppgörelsen. Låt mig konstatera att detta ligger i linje med vår motion. Man avsätter mer medel till extra skatteutjämning, samtidigt som man tar in mer pengar från juridiska personer. Vid de överläggningar som det står angivet att man skall ha skall de här frågorna ses över. Man håller f. ö. sedan en tid på att göra detta i budgetdepartmentet. Det finns ingen anledning att tillsätta en särskild utredning förrän detta är klart. Det står i utskottets skrivning att man efter dessa överläggningar kan tillsätta en parlamentarisk utredning för att se över hela skatteutjämningssystemet, och det har budgetministern själv poängterat från talarstolen i en tidigare interpellationsdebatt.
Herr talman! Först till Nils Berndtson.

Vi har talat med våra skattebetalare hemma i Skaraborgs län om det här. Det är ganska lätt för dem att välja. Naturligtvis väljer de helst att låna ut pengarna till staten och därmed hjälpa till att i stor utsträckning få bort staten som upplånare i bankerna. Kanske kan man också sänka utlandsupplåningen något, och det är mycket vällovligt. Det ställer skattebetalarna i Skaraborgs län upp på, men de ställer inte upp på den grymma konfiskation som det är fråga om från regeringens sida och från moderaternas sida. Rolf Rämgård nämnde utredningen om skatteutjämning. Budgetminis Nr 92 tern har lovat att det skall bli en sådan utredning, och det tror Rolf Rämgård Onsdagen den på. Ja, det kanske är möjligt, men det tar ju tid innan den expertgrupp som nu = 10 mars 1982 arbetar är klar med sitt arbete. Därför är vi oroliga för att det hinner rinna för mycket vatten under broarna, innan det hela kommer i gång. Därför vill vi redan nu ha en bred parlamentarisk utredning, som skall ta tag i de här problemen. Jag är fortfarande besviken över att Rolf Rämgård inte ansluter sig till förslaget om en sådan. Sedan gör Rolf Rämgård något ganska fantastiskt, när han försöker framställa vårt förslag om frysning av kommunala medel som vida värre än regeringens förslag. Han säger att det enligt vårt förslag blir stora omfördelningar mellan olika kommuner i landet. Det är möjligt att det kanske kan bli så i något fall, men enligt regeringens förslag är det ju fråga om en omfördelning från kommunerna till staten av pengar som kommunerna aldrig får tillbaka. Samtidigt stramar man åt för kommunerna på andra områden. När ni skryter med vad skatteutjämningen har inneburit de senaste åren är kvaliteten på beräkningarna ungefär lika hög som då ni skryter med hur ni skyddat folkpensionerna. Här finns det en automatik — det är mycket av inflationspengar som automatiskt har höjt skatteutjämningsbidragen. Räknar man ihop de indragningar som kommunerna har drabbats av under borgerlig regeringstid, finner man att det nu snart är fråga om 10 miljarder kronor. Så var det med den välviljan mot kommunerna från de borgerliga regeringarnas sida.

Herr talman! Meningen var ju att vi när det gäller den här delen av talarlistan skulle ägna oss en stund åt de specifika kommunala problemen. Jag måste emellertid, eftersom jag nu gör ett inlägg i debatten, inledningsvis något replikera Rolf Rämgård. Han uttryckte sin förvåning över vårt ställningstagande till budgetpolitiken och ville göra gällande — vilket jag tror var slöseri med tid — att en röst på moderaterna var en röst för en socialdemokratisk uppläggning. Det är självfallet inte på det sättet. Den socialdemokratiska uppläggningen av budgetpolitiken är oacceptabel. Regeringens är också oacceptabel, bl.a. av det skälet att den strider mot ett riksdagsbeslut om att vi skall spara 12 miljarder. För att gå över till de kommunala problemen vill jag säga att det utan tvivel råder en rätt vidsträckt enighet om att verksamheten i kommuner och landsting måste dämpas ytterligare som ett led i ansträngningarna att få samhällsekonomin i balans. Det finns ett frågetecken vad beträffar socialdemokraternas inställning, eftersom ju socialdemokraterna än så länge håller fast vid att kommunernas och landstingens verksamhet skall få öka med så mycket som 2 920 1983. Det är litet anmärkningsvärt också av det 55 skälet att kommunerna redan har dämpat ökningstakten till en nivå som ligger någonstans mellan 1,5 och 2 96. Vi hälsar emellertid samtidigt från moderat håll med tillfredsställelse att socialdemokraterna såväl i sin partimotion som i finansutskottet har erkänt behovet av en dämpning — i form av en ”frysning” — i storleksordningen 3,5 miljarder för 1983. Mellan mittenpartierna och moderaterna råder en långtgående enighet om att landstingens och kommunernas starka likviditet under 1983 inte får leda till en utgiftsexplosion. En indragning till staten av kommunala medel på omkring 3,5 miljarder bedöms därför som nödvändig, utan att vi för den skull befarar att den kommunala verksamheten i någon avgörande mån kommer att skadas. Det bör f. ö., som här har påpekats från skilda håll i debatten, understrykas att bidragen från staten till kommuner och landsting har ökat kraftigt under senare år. Skatteutjämningsmedlen uppgår som bekant till ungefär 10 miljarder, och de speciella statsbidragen — huvudsakligen till undervisningssektorn, barnomsorgen och andra sociala ändamål — rör sig omkring 35 miljarder. Det blir alltså sammanlagt 45 miljarder. Det skall också sägas — och det har sagts många gånger från den här talarstolen — att regering och riksdag på senare år har pålagt kommunerna åtskilliga nya uppgifter, samtidigt som en hel del specialinriktade statsbidrag har tagits bort. I fråga om kommunernas rätt att beskatta bolagen — och det är faktiskt av en viss betydelse i detta sammanhang — har en avveckling redan inletts. Vi har redan bestämt att den första femtedelen skall gå över till staten. Ett par betydelsefulla siffror bör kanske nämnas; de glöms stundom bort. Kommunerna och landstingen tar in ungefär 100 miljarder i skatt i år. De övriga inkomsterna uppgår till 80 miljarder, och av dessa 80 miljarder kommer 45 från staten genom skilda former av statsbidrag. Vi kan ställa detta i relation till statsbudgetens utgifter på 250 miljarder och inkomster på 170 miljarder. Hur tung och betydelsefull den kommunala sektorn är visas klart vid en sådan jämförelse som — det erkänner jag — i och för sig inte är alldeles rättvisande men som ändå ger relationerna. Kommuner och landsting svarar ju också för den övervägande delen av den offentliga konsumtionen. När det gäller frågan, hur indragningen praktiskt skall gå till, fanns det å ena sidan ett regeringsalternativ och ett moderat alternativ och å andra sidan socialdemokraternas frysningsalternativ. Genom en kompromiss har numera enighet uppnåtts inom den borgerliga majoriteten om hur indragningen skall göras. Det totala besparingsbeloppet ökar med 500 miljoner. Vi betraktar kompromissen som tillfredsställande från moderata utgångspunkter. Indragningen av kommunernas skatter på enskilda personer begränsas från knappt 2 miljarder enligt regeringens ursprungliga förslag till 850 miljoner och det blir ett provisorium för 1983. 300 miljoner reserveras för kommuner som drabbas särskilt hårt. De pengarna skall användas — det har vi i utskottet varit alldeles på det klara med i samband med behandlingen av de speciella motioner som förelåg beträffande t.ex. Jokkmokks situation — för att stödja sådana kommuner som genom en omläggning råkar särskilt illa ut. På rak arm kan man konstatera att den kraftiga beskärningen av rätten för kommunerna att utta bolagsskatt drabbar inte bara Jokkmokk utan även t.ex. Göteborg och Malmö. 300 miljoner är som sagt avsatta för att åstadkomma en kompensation. Metoderna för hur den skall räknas ut är inte fixerade. Den slutliga avvecklingen av kommunernas beskattning av bolagen är ett slutsteg som bör komma ganska snart. Det motsvarar ungefär 1,3 miljarder. Det är ett belopp som mer än väl ger utrymme för att återställa kommunernas fulla beskattningsrätt när det gäller enskilda personer efter 1983. Förutsättningarna för en enhetlig, statlig bolagsskatt har därmed också åstadkommits. Socialdemokraterna har av principiella skäl motsatt sig alla effektiva begränsningar i den kommunala beskattningsrätten när det gäller både enskilda personer och bolag. De indragningar som nu i enlighet med majoritetens uppfattning blir aktuella för 1983 uppgår — om vi räknar in den reduktion av bolagsskatten som har skett — till ungefär 4,5 miljarder. Det är då skäl att rikta frågan till de socialdemokratiska talesmännen, om socialdemokraterna — som motsätter sig hela operationen — avser att återbetala dessa 4,5 miljarder till kommunerna ifall de kommer i majoritet. Det är faktiskt en intressant fråga bl.a. också av det skälet att det gäller så pass mycket pengar. Herr Paul Jansson, som i detta avsnitt fört det största oppositionspartiets talan, beklagade att det i riksdagen inte längre är så gott om kommunalmän; de skulle annars ha förstått vad kommunernas bästa krävde. Jag vill då bara säga att det är helt naturligt att kommunalmännen, som vi möter mycket ofta, föredrar det socialdemokratiska förslaget. Varför skulle de inte göra det? Det är ju det mildaste! Var och en är som bekant sig själv närmast. Här i kammaren och i riksdagen är det ändå fråga om att göra en sammanvägning av olika intressen. I det avseendet betraktar i varje fall vi från moderat håll — det gäller också regeringen — en åtgärd som den socialdemokratiska som otillräcklig. Den innebär i själva verket inte något som helst bidrag till att lätta på det grundläggande, avgörande och för alla betydelsefulla bekymmer som obalansen inom den statliga sektorn innebär. Det är helt enkelt så att när man måste spara, så måste detta drabba alla, även kommuner och landsting. Paul Jansson sade — om jag inte missförstod honom — att den här typen av åtstramning försvagar konkurrenskraften t.o.m. för exportindustrin. Det förefaller mig vara en något perifer synpunkt. Leder indragningen till kommunala skattehöjningar får den naturligtvis en negativ effekt — det försvårar avtalsrörelsen, osv. Men uträkningen är ju just att den icke skall få påverka det kommunala skatteuttaget! Gör den det är hela operationen ganska meningslös. Då har man bara flyttat upp skatteuttagsnivån. Det är mot den bakgrunden som moderaterna för sin del nu och sedan någon tid tillbaka har hävdat att en lagstiftning om kommunalt temporärt skattestopp och en konstruktion som sätter ett tak för kommunernas beskattning är erforderlig. Vi är än så länge ensamma på den punkten, men vi är övertygade om att utvecklingen under 1980-talet kommer att göra klart för allt fler att detta är en oundviklig åtgärd — dess värre och beklagligtvis. Det är intressant att notera att Paul Janssons omsorger om exportindustrin förs fram i detta sammanhang. Han tvekar emellertid inte att ställa sig bakom kraftiga höjningar av arbetsgivaravgifterna för att finansiera inte en skattereform men en skatteomläggning. Parentetiskt kan jag tillägga att hans partivänner har varit med om att lägga fram ett förslag om att på energiskatteområdet inte ge näringslivet den lättnad som det har utomlands. Det har de åstadskommit i samråd med mittenpartierna. Moderaterna har reserverat sig. Jag föreställer mig att vi i grund och botten alla har den uppfattningen att det är utomordentligt angeläget att på skilda sätt förbättra konkurrensförutsättningarna för svensk exportindustri. Att då straffbeskatta näringslivet på energiskattesidan, vilket är effekten av majoritetsförslaget, och medverka till kraftiga höjningar av arbetsgivaravgifterna kan inte gärna vara den bästa vägen. Paul Jansson nämnde också att förslaget, som nu finns preliminärt belyst i siffror av utskottets kansli och som baseras på en kompromiss mellan de tre borgerliga partierna, innebär förändringar jämfört med det ursprungliga regeringsförslaget. Det är självklart. Han menade att det var ett förslag som särskilt gynnade kommuner som var starka moderatfästen. Jag vill bara tala om för honom att för skattedragare i Stockholm, där moderaterna bevisligen är ett stort parti, är vårt förslag inte särskilt gynnsamt, eftersom vi genom att ta så mycket av skatteunderlaget för bolagen medverkar till en ökad press på såväl Stockholms läns landsting som Stockholms kommun, som har många företag. Jag avvisar alltså påståendet. Det ursprungliga förslaget hade en annan profil, men det förslaget har alltså fallit, och det tror jag att många skattedragarna i t.ex. Solna, Lidingö och Danderyd oavsett inkomstnivå välkomnar. Jag vill avslutningsvis återkomma till påpekandet att en lagstiftning om kommunalt skattestopp är nödvändig. Indragningen av en del av kommunernas goda likviditet 1983 är meningslös om kommuner och landsting har kvar möjligheten att kompensera sig genom skattehöjningar. Genom konstitutionsutskottets uttalande med anledning av en moderat motion för knappt ett år sedan är det fastlagt att det inte är oförenligt med gällande grundlag att införa en sådan här begränsning. Man kan, som konstitutionsutskottet, tycka utomordentligt illa om den, men skall den genomföras förutsätter den inte någon grundlagsändring. Det har det goda med sig att när opinionen är mera mogen för denna åtgärd kan ett skattestopp genomföras snabbare än som eljest skulle ha varit fallet. Till slut en allmän reflexion. Man mäter så lätt effekterna av ett ökat skattetryck i kronor och ören. För människorna i allmänhet låter det konstigt att skatten höjs med 50 öre eller något sådant. Vad det är fråga om är då en höjning med 250 kr. om man har en beskattningsbar inkomst på 50 000 kr., dubbelt så mycket om man har 100 000 kr. Men i själva verket är detta räkneexempel — de är belysande och intressanta men de är bara räkneex empel. När vi i riksdagen har fattat beslut om t.ex. viss senareläggning av förbättringen av skatteutjämningsbidrager har kommunoch landstingsförbunden hävdat att det skulle leda till skattehöjningar med 50-60 öre. Men när det kom till kritan kunde man spara — det blev 10-15 öre i stället. Tro därför inte att de siffror som står i tabellerna också anger effekten. Det finns fortfarande ett betydande sparutrymme i våra kommuner och landsting. Det måste finnas ett sådant utrymme av det skälet att inte heller den sektorn kan fredas. Den kan inte få leva över sina tillgångar i ett skede, där vi absolut måste strama åt. Det finns egentligen bara ett sätt att se till att också kommunerna sparar: man måste hindra kommunalpolitikerna att skriva ut nya skatter. Herr talman! I likhet med moderaternas huvudföreträdare Lars Tobisson hemställer jag om bifall till återremissyrkandet beträffande punkten B 2 Den kommunala sektorn.
Herr talman! På ett sätt är jag ganska besviken på Lennart Blom. När vi i utskottet manglade dessa frågor, hade vi gott om tid, som jag tidigare sade. Vi sammanträdde de gånger som behövdes för att klara ut dessa frågor. Då märktes moderaternas hårdnackade motstånd mot att gå med på vad regeringen föreslog. Det var en helig princip, speciellt för Lennart Blom, som hade slagit fast detta i en artikel i Svenska Dagbladet för inte så länge sedan. Där sade han uttryckligen att han beträffande juridiska personer kunde gå med på att dra in skatteunderlag till staten men inte för fysiska personer. Där gick alltså kritstrecket för hönan Lennart Blom. Under överläggningarna i utskottet upplevde jag Lennart Blom som en vapendragare när det gällde att skydda kommunerna från mittenregeringens förslag. Jag blev därför ganska överraskad, när denna överenskommelse kom till stånd. Men det gick väl till så att partiledaren kom hem från Rio, upprymd av sina äventyr, och bestämde hur det skulle vara i den moderata gruppen. Då fick Lennart Blom vika sig. Lennart Blom har gjort en klar reträtt. Under utskottsbehandlingen upplevde jag honom såsom fullkomligt benhård i dessa avseenden. Han har tydligen fått en tillrättavisning av sin partiledare och fått lov att ändra sig. Nu påstår Lennart Blom att jag gör en märklig kullerbytta, när jag befarar att exportindustrin kan få svårigheter om förslaget genomförs. Lennart Blom säger visserligen att man inte skall bry sig om tabellerna, eftersom de bara är räkneexempel. Men när kommunerna befinner sig på ruinens brant och inte kan klara sina uppgifter utan tvingas höja skatten genom dessa åtgärder, ökar ju kostnaderna för löntagarna. Kommunalskatten är som bekant den tyngsta biten för de flesta. Avtalsrörelsen kommer då att bli besvärligare. Löntagarna kräver kompensation. Därmed uppstår svårigheter även för exportindustrin. Konkurrenskraften kommer att minska. Vi får svårigheter att hålla ”låga” avtalsrörelser, vilket vi alla tycker är angeläget i framtiden. Här finns en fullkomligt naturlig koppling. Att vi är med på att höja arbetsgivaravgifterna för att klara skatteöverens kommelsen har ju sina orsaker. Vi hann inte få fram promsen. Den blev inte färdig. Men vi håller med om att man måste totalfinansiera reformen. Man kan inte fortsätta med att på detta sätt urgröpa statens ekonomi. Framför allt kan vi inte fortsätta att låna utomlands till skattesänkningar, Lennart Blom. Det har vi faktiskt inte råd med.
Herr talman! Jag tycker nog att Lennart Bloms anförande på sitt sätt var upplysande. Nu har vi fått besked om att det inte enbart handlar om ett års s.k. likviditetsöverskott. Det har man nämligen påstått från regeringshåll. Det handlar i stället om att man skall fortsätta på den inslagna vägen. Jag sade i mitt tidigare anförande att jag betecknade det man nu gör mot kommunerna såsom ett rån. Det är lika bra att redan nu utfärda en varning till kommunerna: Rånarna ämnar komma igen.
Herr talman! Till herr Jansson kanske jag skulle kunna sprida någon upplysning genom att göra klart för honom att uppgörelsen mellan de tre borgerliga partierna innebär att åtgärderna är provisoriska för år 1983. I syfte att lägga fram förslag till en permanent konstruktion av hur indragningarna skall gå till, liksom till mer verksamma metoder att påverka kommunernas volymutveckling och motverka kommunala skattehöjningar, tillkallas en särskild grupp. Det är i absolut klartext vad det är fråga om. Herr Jansson är välkommen tillbaka med sina invändningar på den principiella nivån, om den definitiva lösningen också innebär att vi inkräktar på kommunernas beskattning av privatpersoner. Jag är övertygad om att det inte blir så, för det kommer att finnas majoritet här i kammaren mot det.
Herr talman! Det är just den här expertgruppen som jag liksom många andra är väldigt rädd för. Tydligen kommer inte några parlamentariker att ha inflytande, utan det blir de starka tjänstemännen i budgetoch ekonomidepartementet som kommer att ta hand om det här, och sedan går de till regeringen och presenterar ett färdigt förslag. Det har blivit allt vanligare undan för undan — och det reagerar jag mot — att det kommer interna promemorior från departementet. Ibland remitteras de, det medges, men ibland inte, utan plötsligt upphöjs de bara till propositioner från regeringen. Med tanke på arbetsmetoden att låta några tjänstemän plocka fram en intern promemoria tycker jag att jag har anledning befara att den permanenta lösningen faktiskt kan bli värre än det provisorium som nu föreslås. Det här med provisorium är väl påhittat för att man skall försöka klara sig igenom valrörelsen. Man säger ju samtidigt att man måste långsiktigt se till att dra in resurser från kommunerna och hindra deras verksamhet från att expandera i framtiden. Bakom det måste då ligga tanken att man skall permanenta ett system som såvitt jag förstår inte kan vara mildare i sin utformning än det nu föreliggande förslaget. Men, som sagt, vi får tillfälle att återkomma. Jag glömde att svara på en ganska intressant fråga som Lennart Blom ställde i sitt förra inlägg. Han undrade: Kommer socialdemokraterna att lämna tillbaka de pengar som nu den borgerliga regeringen stjäl från kommunerna? När nu den borgerliga regeringen uppträder som en tjuv gentemot kommunerna, då skall vi vara ärliga och ha ansvar för att de får tillbaka pengarna! Det är en intressant situation.
Herr talman! Intressantare än frågan är faktiskt socialdemokraternas svar, och det lyser uppenbarligen med sin frånvaro. Dessutom vill jag opponera mig mot den vårdslösa terminologin att tala om stöld, rån och annat. Detta är icke platsen att använda sådana uttryck — det är herrarnas buskmötesteater.

Herr talman! Tre olika uppfattningar om principerna för den ekonomiska politiken, budgetpolitiken och skattepolitiken bryts mot varandra i dagens debatt och i de utskottsbetänkanden som ligger till grund för debatten. Detta är måhända naturligt. Landet styrs av en minoritetsregering, sprungen ur det politiska mittfältet. Oppositionen till höger och till vänster om regeringen anser sig från sina resp. utgångspunkter ha sakliga och taktiskt betingade skäl att markera avstånd från regeringspolitiken. När det gäller de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken har regeringspartierna och moderaterna kunnat ena sig om en gemensam linje i utskottet. Socialdemokraterna har reserverat sig. I fråga om den genomgripande omläggningen av inkomstbeskattningen och därmed det viktigaste fundamentet i den framtida skattepolitiken står regeringspartierna och socialdemokraterna för majoritetslinjen och moderaterna befinner sig i klar minoritet. Vad gäller budgetförslaget finns däremot tre olika uppfattningar. Någon sammanskrivning har inte varit möjlig. Det har gjort att socialdemokraterna kunnat diktera majoritetsutlåtandet. Regeringspartierna och moderaterna har avgett skilda reservationer. Situationen såg länge ut att bli densamma i fråga om valet av åtgärder för att påverka den kommunala ekonomin, som har diskuterats allra senast här i debatten. I söndags kunde dock regeringspartiernas och moderaternas partiledningar enas om ett kompromissförslag. Det är således i väsentliga avseenden tre olika sätt att se på den ekonomiska politiken som står mot varandra. Vad detta på sikt betyder för den s.k. borgerliga samverkan är inte helt lätt att avgöra. Alldeles klart är dock att en moderat profileringspolitik i centrala frågor inte underlättar en framtida trepartisamverkan. Det är inte bara så, att det går en skarp gräns mellan mittenpolitik och socialdemokratisk politik. Den senaste tiden har också klara skillnader mellan regeringens mittenpolitik och högerpolitik öppet demonstrerats. Det går således att peka på politiska motsättningar enligt skilda mönster i fråga om den ekonomiska politiken, budgetpolitiken och skattepolitiken. Ändå torde det vara svårt att förneka att det finns en grundläggande enighet i synen på vårt lands ekonomiska läge och den principiella uppläggningen av en till detta läge anpassad ekonomisk politik. Således förnekar knappast någon att den internationella ekonomin försämrats kraftigt sedan mitten av 1970-talet. Det är inte bara de bägge oljekriserna som bidragit till detta. Åtskilliga av drivkrafterna bakom efterkrigstidens nästan exempellösa snabba ekonomiska tillväxt har mattats eller helt upphört att verka utan att ersättas av nya. Knappast någon förnekar heller allvaret i ett bestående stort budgetunderskott eller ett strukturellt underskott i bytesbalansen. De flesta ser också med oro på den kraftiga inflationen, det höga ränteläget och tendenserna till ökande arbetslöshet. Inte heller råder det några egentliga delade meningar om det grundläggande målet för den ekonomiska politiken. De flesta är också medvetna om det besvärliga i att på en och samma gång hålla tillbaka inhemsk konsumtionsefterfrågan och stimulera den ekonomiska tillväxten. Ändå är det just vad som måste åstadkommas. Det är nödvändigt att få en snabbare produktionsökning. Men de resurser som därigenom skapas måste användas för att minska underskotten i bytesbalans och statsbudget och inte till snabbt ökande offentlig och privat konsumtion. Längre än så sträcker sig dock inte enigheten, i varje fall inte vad gäller socialdemokraterna. En på sitt sätt slagkraftigt formulerad reservation om de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken inleder socialdemokraterna med att ganska detaljerat kritisera de senaste sex årens ekonomiska politik. Mer intressant än att konstatera detta är dock att den socialdemokratiska kritiken av den förda politiken på varje kritiserad punkt rimligen borde ge upphov till en hård och genomgripande socialdemokratisk självkritik av den politik man själv förordat, ty på varje kritikpunkt skulle en socialdemokratisk politik ha förvärrat problemen om den hade fått genomföras. För det första säger de socialdemokratiska reservanterna: ”Stabiliseringspolitiken under de senaste sex åren har allvarligt försämrat ekonomins funktionssätt och därmed sänkt tillväxttakten.” Jag tror helt visst att socialdemokraterna gärna skulle ha sett en ännu effektivare stabiliseringspolitik än den som förts. Men jag måste konstatera att man när det gällt att ta ställning inte alls har förordat en sådan politik. I stället har man rekommenderat en politik som i förhållande till den förda i väsentliga avseenden skulle ha verkat destabiliserande. Så gör man nu också. Ett exempel kan belysa den saken. Socialdemokraterna anser att det finns betydande risk för en svagare konjunkturutveckling under 1982 än vad regeringen räknade med i finansplanen i januari. I det läget föreslår man en kraftig momshöjning. Socialdemokraterna brukar kritisera regeringarna efter 1976 för vad man kallar en slapp utgiftsprövning. Men då är att märka att socialdemokraterna konsekvent förordat högre offentliga utgifter än dem som föreslagits av regeringen. Man har gått emot huvuddelen av regeringens besparingsförslag utan att föreslå några andra. Man har därutöver ställt krav på nya stora statliga utgifter. Det s.k. hundradagarsprogrammet inför 1979 års val är det kanske mest flagranta exemplet på detta. De ökade utgifterna har socialdemokraterna i stället velat finansiera med väsentliga skattehöjningar. Om den politiken hade fått förverkligas skulle budgetunderskottet ha varit åtskilligt högre än det är i dag. Utgifterna skulle ha skjutit i höjden på avsett vis. Däremot skulle inkomstsidan ha försvagats på grund av skattehöjningarnas negativa effekter på samhällsekonomin. När de socialdemokratiska reservanterna för det andra säger: ”Budgetpolitiken har varit en viktig anledning till att den svenska ekonomins läge försämrats så påtagligt under senare år”, är det bara att tillägga att försämringen i så fall skulle ha blivit väsentligt större med en socialdemokratisk budgetpolitik. Det förslag man nu har lagt fram angriper budgetens utgiftssida endast marginellt. Men att spara är inte socialdemokratisk politik. Det ger inga politiska poäng inför valrörelsen. Att en socialdemokratisk ekonomisk politik under flera år skulle försämra både budgetsaldo och bytesbalans ytterligare erkänns f. ö. öppet, t.ex. i den s.k. krisrapporten. Jag tar för det tredje ett citat till från den socialdemokratiska reservationen. Det lyder: ”Resursanvändningen har varit sådan att vår välfärd nu hotas”. Man exemplifierar med stödet till företag och branscher i kris som man anser inte tillfört svensk ekonomi ny, ekonomiskt livsduglig produktionskapacitet. Här är inte platsen, herr talman, för mig att fördjupa mig i frågan om huruvida den kritiken till någon del är berättigad. Jag kan dock konstatera att socialdemokraterna praktiskt taget alltid velat ge mer i krisstöd, velat hålla problemföretag under armarna i högre grad än regeringen och häftigt kritiserat regeringen för bristande vilja att, som det brukar uttryckas, ”rädda jobb” på än den ena, än den andra orten. Det är väl egentligen bara i fråga om stöd till vissa bondeägda företag i kris som socialdemokraterna i praktiken visat större kallsinnighet än regeringen. Den fjärde kritikpunkten, slutligen, är att ”fördelningspolitiken — — — ökat klyftorna mellan olika grupper”. Det är litet klent med exemplen på detta. Främst talar reservanterna om att de icke-socialistiska partierna på olika sätt attackerat arbetarrörelsen. Men detta är ju på gränsen till hyckleri! Vad väntar man sig? Självfallet angriper vi socialdemokraterna, och därmed en del av arbetarrörelsen, när vi anser att de förordar en felaktig politik. Men vi samarbetar gärna kring konkreta reformer, om vi kan finna någon som helst samarbetsvilja hos socialdemokraterna. Och vi har ingen anledning att söka sak med fackföreningsrörelsen. Men vad som står i reservationen på den här punkten kanske är en olycklig och illa genomtänkt formulering. Ser man till vad socialdemokraterna i sak längre fram i reservationen kritiserar från fördelningspolitiska utgångspunkter, finner man att det är dels de genomförda lättnaderna i den tidigare orimligt hårda dubbelbeskattningen av riskvilligt kapital, dels en stor del av besparingarna i statsbudgeten, dels risken för försämrad sysselsättning. Låt mig kommentera beskattningen av riskvilligt kapital först. Alla vet att kapital som får produktiv användning i näringslivet länge beskattats hårdare än åtskilliga mer spekulativa placeringar och att investeringar i industrin länge gett sämre avkastning än bl.a. finansiella placeringar. För ett företag som velat och haft råd att expandera har det ofta varit billigare att köpa upp en konkurrent än att själv bygga ut. Utländska företag betalar inte sällan åtskilligt mer för ett svenskt företag än vad en börsintroduktion skulle ge ägarna vid dagens aktiekurser — i den socialdemokratiska propagandan betecknade som alltför höga. Det måste löna sig att arbeta. Därför sänker vi marginalskatterna. Men det måste också löna sig att driva företag. Därför har beskattningen av företagande ändrats. Det kritiserar socialdemokraterna. Men det går inte att komma ifrån att den som placerar i riskvilligt kapitali näringslivet måste, sett över en konjunkturcykel, kunna räkna med en något högre avkastning efter skatt, om företaget går bra, än vad fastighetsinnehav och finansiella placeringar ger. Om vi inte skapar förutsättningar för detta, så är ett enskilt ägt näringsliv omöjligt i framtiden. Jag har svårt att se de bärande fördelningspolitiska invändningarna mot principen att företag bör tillåtas gå bra och ge god avkastning, både för dem som arbetar där och för dem som satsat pengar i dem. Den osäkra anställningen i förlustföretag och i företag som snöps på sina vinstmedel är på intet sätt att föredra från fördelningspolitiska utgångspunkter. En stor del av de offentliga utgifterna är fördelningspolitiskt motiverade eller har åtminstone utjämnande effekter. Av den anledningen är det näst intill oundvikligt att besparingar, om de behöver göras i större omfattning, påverkar fördelningspolitiskt angelägna anslag. I synnerhet gäller detta besparingar i transfereringssystemen. Men det är viktigt att erinra sig att regeringens syfte med den allt hårdare budgetprövningen är att återställa svensk ekonomi i balans och tillväxt. Därmed är den också fördelningspolitiskt motiverad. Inget får nämligen så förödande fördelningspolitiska effekter på litet sikt som obalanser i ekonomin. En samhällsekonomi i obalans drabbar med oundviklig kraft de svagast ställda — något att tänka på för dem som i kortsiktiga fördelningspolitiska syften förordar en ytterligare försvagning av statsfinanser och utrikesbalans. Det är dock inte statsbudgetens utgiftssida som ensam bestämmer inkomstoch förmögenhetsfördelningen. Löneoch skattepolitiken är minst lika viktiga. På skattepolitikens område har en hel del gjorts. Realisationsvinstbeskattningen har kraftigt skärpts. Kampen mot skattefusk och skatteflykt har intensifierats. Avdragsbegränsningen i den framtida inkomstbeskattningen begränsar låneekonomins lönsamhet för höginkomsttagare. På det område jag nu diskuterar finns de största skillnaderna mellan regeringspartierna och moderaterna. De senare är av allt att döma beredda att bedriva besparingsarbetet så, att allvarliga fördelningspolitiska konsekvenser uppstår och arbetslösheten riskerar att drivas upp till närheten av den nivå som råder i vår omvärld. Samtidigt är man bestämt motståndare till kompenserande fördelningspolitiska åtgärder på inkomstbeskattningens område. Jag tänker i första hand på inställningen till den föreslagna avdragsbegränsningen. Inget har sannolikt så negativa fördelningspolitiska konsekvenser som en hög arbetslöshet. Den svenska arbetslösheten har under senare år — i motsats till vad som exempelvis var fallet i början av 1970-talet — hållits på en väsentligt lägre nivå än i de flesta andra länder. Ändå är de senaste månadernas stigande arbetslöshet oroande. Men den oron bör inte tillåtas skymma några väsentliga fakta: 1. Dagens arbetslöshet är inte särskilt mycket högre än den arbetslöshet som rådde åren 1972 och 1973 på den dåvarande socialdemokratiska regeringens tid, då de yttre ekonomiska förutsättningarna var ojämförligt mycket gynnsammare än de som nu råder. 2. Den öppna arbetslösheten i Sverige är väsentligt lägre än motsvarande arbetslöshet i OECD-området i övrigt. 3. Genom en balansoch tillväxtskapande ekonomisk politik av ungefär det slag som regeringen förordar kan den fulla sysselsättningen bäst försvaras på både kort och lång sikt. Den politik som moderaterna förordar skapar å ena sidan risk för en oacceptabelt hög arbetslöshet i det korta perspektivet. Den politik som socialdemokraterna förordar skapar å andra sidan risk för en hög och bestående arbetslöshet i det långa perspektivet. I går offentliggjordes avstämningen av 1980 års långtidsutredning. I sinom tid kommer regeringen att redovisa hur den ser på konsekvenserna för den ekonomiska politikens uppläggning. Låt mig dock avsluta detta anförande med att ange vad jag tycker är några av de viktigaste slutsatser man kan dra av utredningen. För det första visar långtidsutredningen att vi kan klara den fulla sysselsättningen på sikt endast genom att den utlandskonkurrerande sektorn, i första hand industrin, expanderar. Vi kan inte ersätta en för låg utländsk efterfrågan på svenska varor med en ökad inhemsk efterfrågan. Det skulle medföra ökande underskott i bytesbalans och statsbudget. För det andra måste konjunkturpolitiken anpassas så att den ligger i linje med-inte går på tvärs mot — den strukturomvandling som krävs i den svenska ekonomin. För det tredje måste vi få återhållsamma uppgörelser på arbetsmarknaden. Ty för att kunna exportera tillräckligt mycket måste vi sänka våra relativa priser. Den tillväxtpotential som finns i den svenska ekonomin måste i allt väsentligt reserveras för ökad export och ökade investeringar. Det är en svår uppgift som ligger framför oss. Men den är ingalunda omöjlig. Det finns ingen naturlag som säger att Sverige inte kan vinna marknadsandelar, om vi för en för detta ändamål anpassad ekonomisk politik. Några av de trendbrott som efterlystes i den förra långtidsutredningen har åstadkommits genom de åtgärder som vidtagits sedan den lades fram. Marginalskattereformen ändrar de grundläggande spelreglerna i hela ekonomin. Det kommer att löna sig bättre att arbeta och sämre att låna och spekulera. Reformen har en bred politisk förankring. Det är positivt bl.a. därför att det visar att det i viktiga avseenden finns samsyn på de ekonomiska problemen, på sambanden mellan skatter, avtal och inflation. Marginalskattereformen får verkningar över hela fältet. Därutöver har också en rad åtgärder vidtagits för att få kapitalmarknaden, arbetsmarknaden och råvarumarknaden att fungera smidigare. Dessutom har vi tagit itu med den offentliga utgiftsexpansionen. 1982 växer den konsoliderade offentliga sektorns utgifter bara med en dryg procent i fasta priser. Det är ett dramatiskt trendbrott mot 1970-talets ca 6 Jo. Ökningstakten ligger lägre än den möjliga BNP-ökningen, vilket skapar utrymme för andra aktiviteter än dem som finansieras över det allmännas budgetar. Tillsammans med devalveringen har därmed förutsättningar skapats för att vi skall kunna arbeta oss ur krisen. Vi måste nu gå vidare på den inslagna vägen. Det är huvudbudskapet, dvs. att arbeta och spara oss ut ur krisen — detta dubbla grepp. Sammanfattningsvis skall den fråga som ställs i långtidsutredningens rubrik ”Tillväxt eller stagnation?” kunna besvaras positivt. Men då måste vi skapa gynnsamma betingelser för industriell tillväxt. Det är nödvändigt för att klara den fulla sysselsättningen, men det är också nödvändigt av fördelningspolitiska och sociala skäl. Stagnation skulle, herr talman, drabba de mest utsatta grupperna hårdast och leda till en långt ojämnare fördelning av välståndet än en utveckling i balans.

Herr talman! Ekonomioch budgetministern sade i går att det under kommande år är nödvändigt för det första att få till stånd en kraftig ökning av industrins vinster och för det andra att löntagarna accepterar en sänkning av reallönerna. Det här är, såvitt jag vet, första gången en borgerlig politiker anlägger ett perspektiv som sträcker sig bortom valet. Därför borde Rolf Wirténs besked vara viktigt. Det räcker alltså inte med reallönesänkningen på 10 96 under de senaste åren — reallönerna måste fortsätta att sjunka. Budgetministern vänder sig nu till löntagarorganisationerna och kräver att de lojalt skall sluta upp kring den här politiken. Jag måste fråga Rolf Wirtén: Med vilken rätt kan en borgerlig budgetminister kräva löntagarnas lojalitet när det gäller att sänka reallönerna och höja vinsterna? Vill man hänvisa till prestationer i det förflutna? Under den borgerliga perioden har ju löntagarna i det här landet i två omgångar tagit på sig en sänkning av reallönerna och accepterat en höjning av vinsterna, detta i förhoppning om att exportföretagen skulle utnyttja situationen för att sänka priserna och sälja mera, så att industrin skulle kunna använda vinsterna för en ökning av investeringen. Varför? Jo, man ville värna sina jobb. Man ville få en utbyggnad av industrin, som i framtiden kunde ge fler jobb och bättre reallöner. Vad hände? Jo, vinsterna har realt stigit med 50 20 sedan 1976, men investeringarna har sjunkit med över 30 96. Sysselsättningen har gått ned, arbetslösheten har tredubblats. I stället har vi fått en blomstrande spekulationsoch fastighetsekonomi och en grå kreditmarknad med en mängd penningtransaktioner. Jag sade i mitt tidigare anförande att jag hoppades att budgetministern skulle lämna besked om vad han mot bakgrund av de krav som han reser anser sig kunna säga till löntagarna. Eftersom han inte sade någonting i sitt anförande måste jag fråga: Vilka garantier har Rolf Wirtén för att det här inte upprepas? Vad har Rolf Wirtén att säga landets löntagare, när han avkräver dem ytterligare reallönesänkningar? Kan han lova att vinsterna nu går till produktiva investeringar och inte till spekulation och investeringar i utlandet? Vad har han att säga om dem som tjänar på det här, om rättvisan i att några tusen svenska hushåll kommer att ta hand om hälften av börsbolagens vinster? Och vad har han att säga om effekterna på sysselsättningen och den industriella utvecklingen av det program som han utlovat? Har han över huvud taget någonting att erbjuda landets löntagare i utbyte mot de krav som han ställer på dem?

Herr talman! Budgetministern gjorde stora ansträngningar för att framställa regeringspolitiken som framgångsrik, dock utan att lyckas. Hur realistisk är den förda politiken? Nästan varje prognos har slagit fel. Den avstämning av långtidsutredningen som budgetministern talar om är ju en dom över den förda politiken. Denna politik har misslyckats, och det måste den göra. När kapitalismens marknadskrafter försätter landet i kris, blir ju inte krisen mindre av att dessa krafter släpps ännu friare. Faran är väl att både långtidsutredarna och regeringen av den här avstämningen drar slutsatsen att regeringspolitiken har misslyckats, därför att den inte har varit tillräckligt hård mot de arbetande. Jag tycker att man kan utläsa detta av tonläget i budgetministerns anförande. De tror tydligen att en ännu värre nedskärningspolitik och ännu större försämringar är den väg man skall gå för att förbättra landets ställning. Men det förhåller sig ju precis tvärtom. Det krävs att den förda politiken bryts, det krävs medvetna insatser för att skapa arbete och för att trygga de utsatta gruppernas köpförmåga, om man skall få ökad produktion. Jag tycker att utvecklingen visar att regeringspolitiken är orealistisk och att den för landet närmare en ekonomisk katastrof. Det underskott i statsbudgeten som det talas mycket om har vuxit därför att det är kris i ekonomin, för låg aktivitet och för låg sysselsättning, med minskade inkomster som följd. Men det är också en följd av olika favörer som regeringen har beviljat de redan förut bärkraftiga grupperna i samhället: sänkta marginalskatter, aktiesparfonder, skattesparfonder osv. Den här vägen kan man inte fortsätta på, utan vägen ur krisen och därmed till minskat budgetunderskott måste vara en arbetsskapande politik, en politik där man inte har nedpressning av efterfrågan som riktpunkt. Jag anser att den slutsats man kan dra både av ekonomioch budgetministerns anförande och av annat material är att regeringspolitiken har misslyckats.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt ställde frågan med vilken rätt jag försöker teckna perspektiven bortom valet i den svenska ekonomin. Jag tycker att det är ett ganska självklart krav som man kan ställa på ekonomioch budgetministern att han försöker göra det när man just fått in en avstämning av långtidsutredningen, som tar in perspektivet fram emot mitten av 1980-talet. Därtill kommer ju att vi — inte minst Kjell-Olof Feldt och jag — under senare tid har resonerat rätt mycket om hur skattepolitiken skall utformas under en treårsperiod från den 1 januari 1983. Det är i detta sammanhang som jag tillåtit mig att ange vissa förutsättningar för att ekvationen skall gå att lösa.

Alla kurvor och siffror som presenterats på senare tid gör det helt klart för oss alla att den enda chans Sverige har att värna om välfärdsstaten och att flytta fram positionerna på sikt är att få en exportledd uppgång av vår ekonomi. Därför är detta av fundamental betydelse. Kjell-Olof Feldt talade om 1970-talets mitt och framhöll att man då förlorade marknadsandelar — jag tror att han sade att man gjorde en förlust på 15 70 av marknadsandelarna. Det finns då anledning att rikta den frågan till socialdemokratin och Kjell-Olof Feldt: Vad var orsaken till detta? Det är klart att man inte kan förenkla och säga att det bara finns ett svar. Men ett väsentligt svar på den frågan är att man fick en kostnadsexplosion i mitten av 1970-talet, som vi har fått kämpa med under hela andra halvan av 1970-talet och som fortfarande är mycket besvärande i den svenska ekonomin. Den överbryggningspolitik som i och för sig i teorin väl kan diskuteras och försvaras slog fel. Vi fick en kostnadsexplosion som föranledde mycket allvarliga förluster på exportmarknaden för svensk industri. Det är detta, Kjell-Olof Feldt, som jag menar att vi måste undvika att göra om igen. Därför har jag försökt att sätta in även löneperspektivet i de olika faktorer som påverkar ekonomin under de närmaste åren. Då frågar Kjell-Olof Feldt: Med vilken rätt kan regeringen och jag förvänta löntagarnas lojalitet för en sådan här inställning? Herr talman! Först och främst skulle jag vilja säga att som tidigare fackligt aktiv känner jag väl till att löntagarorganisationerna sätter sig väl in i de samhällsekonomiska sammanhangen. Det är inte så att man bara går ut och begär någonting helt i det blå, utan man försöker bedöma: Vad finns det för produktionsresultat att fördela? Vad är det för kaka vi kan äta upp? Finns det över huvud taget någonting att dela? Ibland har detta gått snett — det har jag redan pekat på. Men jag vet att löntagarorganisationerna försöker sätta sig in i vad det är för utrymme man kan förhandla om. Jag tror därför på förnuft och förståelse i dessa frågor. Jag tycker inte heller att vi på den politiska sidan har anledning att ifrågasätta ett sådant här förtroende till arbetsmarknadens parter, när vi tittar på 1981-1982 års avtalsrörelse, som ju innebär en reallönesänkning på 6 70. Det har man väl inte skrivit under för att man tycker det är bra! Självfallet skulle både LO och TCO önska sig reallönehöjningar. Men man har varit beredd att ta denna reducering i reala resurser, därför att man har insett att man får en ännu värre situation längre fram, om man tar ut mer än vad produktionen kan bära. Herr talman! Det kan väl vara på sin plats att något peka på en av de många intressanta kurvorna i långtidsutredningen, som just visar på hur industriproduktionen har utvecklats under 1970-talet i jämförelse med OECD länderna i övrigt. Sverige har där i stort sett pendlat kring ett index på 110, medan OECD totalt har legat uppemot 130-140. Det är givet att om man har halkat efter på det här sättet, så är det en allvarlig fråga, som man inte bara kan skjuta ifrån sig utan måste ta hänsyn till i avtalsrörelserna inför 1980-talet. Jag tror som sagt att den insikten finns. Så har Kjell-Olof Feldt också ställt denna fråga i relation till ett annat uttalande som jag har tillåtit mig att göra, nämligen att det är nödvändigt att tillåta en högre vinstnivå i företagen om man tror att det skall bli fart på investeringarna och bli en tillväxt i näringslivet. Jag har noterat många gånger, både från socialdemokratiskt håll och från fackföreningshåll, att man medger att vi nu har kommit ner på en vinstnivå som är orimlig om det skall bli en satsning på industriinvesteringar. Det är ju det vi vill! Jag noterar också att Kjell-Olof Feldt sade just detta i sitt tal. Detta är huvudpunkten i dagens ekonomiska debatt: Hur skall vi förbättra konkurrenskraften och förstärka industrin? Det var ju så Kjell-Olof Feldt själv formulerade sig. Då måste man ju på något sätt försöka vidta åtgärder som leder till detta huvudmål i den ekonomiska politiken. Mitt antagande om en vinstnivå som ligger ungefär kring vad fallet var i början av 1970-talet, då socialdemokraterna regerade landet, kan väl inte vara mera orimligt i fördelningspolitiskt sammanhang i dag än vad den var när Kjell-Olof Feldt och Gunnar Sträng hade hand om ekonomin? Kunde ni, för att få igång investeringar och sköta det hela, acceptera dessa ”orättvisor”, som ni eventuellt hävdar att det skulle innebära att ha en sådan vinstnivå, är det väl inte konstigare än att vi försöker lyfta upp vinsterna till denna nivå i dag också. Jag tror att det är en nödvändighet om vi skall få fart på industrin. Regeringen har vidtagit många åtgärder för att förstärka svensk ekonomisk konkurrenskraft. Devalveringen möjliggjorde en räntesänkning, och jag hoppas att vi skall bädda för en miljö som kan ge fler räntesänkningar. Vi får se hur de internationella räntorna utvecklas framöver. Jag sade i mitt huvudanförande att man nu kanaliserar sparandet till riskvilligt kapital i industri och näringsliv i stället för den spekulationsoch mygelekonomi som man hade då vi tog över, Kjell-Olof Feldt. Det var då vi hade en klar tendens till investeringar i en rad onyttigheter. Det är först nu, genom de åtgärder som vidtagits, som börsen och sparandet i aktier återigen har blivit intressanta för de många. Jag är ingalunda för någon spekulationsekonomi, Kjell-Olof Feldt, tvärtom. Jag vill göra allt för att förhindra den. Vi behöver våra resurser där de stärker välfärden, tryggar utvecklingen och ger jobb åt människorna. Får jag allra sist, herr talman, eftersom jag ser att tiden lider mot sitt slut för denna omgång, säga att det är en ganska orimlig debatt Kjell-Olof Feldt tidigare fört med Eric Enlund och nu försöker ta upp på nytt. Han talar om att vi skulle ha fört en sämre arbetsmarknadspolitik än socialdemokraterna gjorde i början av 1970-talet. Jag skall gärna återkomma om det. Men detta påstående är så uppenbart fel att jag tror att det vore dags att avskriva den delen av argumenteringen.

Herr talman! Märkte inte budgetministern själv hur tomhänt han stod här? Det han lovar nu är exportledd expansion. Det är det löntagarna skall tro. Men det lovade ni ju också efter devalveringarna 1977. Då skulle vi komma i gång. Det hände ingenting. Det blev fortsatta nedläggningar och arbetslöshet. Nu begriper jag den ängslan som de kvarvarande spillrorna av våra borgerliga regeringar har i dag inför nästa års avtalsrörelse. Jag undrar om någon regering, ens om man fantasimässigt försökte föreställa sig det, skulle kunna ställa till de sämsta möjliga förutsättningarna inför en redan svår avtalsrörelse. Löntagarna har inte bara erfarenheter av hur det gick med ekonomin under de här åren. Rolf Wirtén säger att de visade förnuft och förstånd och tog en reallönesänkning på 6 96 för 1981 och 1982. Ja, men de trodde ju att detta skulle ge några resultat i form av förbättrad sysselsättning, ökade investeringar, större trygghet för jobb och reallöner i framtiden. Det har blivit precis tvärtom. Tron att det går med förnuft och förstånd en gång till, utan att göra om verkligheten, håller inte. Förnuft och förstånd, säger löntagarna i dag, det lönar sig inte. Att ta reallönesänkningar med den politik som nu förs, det är förnuft och förstånd. Därför kräver löntagarna i Sverige i dag en ny politik, en annan politik. Det låtsas inte Rolf Wirtén om. Men de förutsättningar som den här regeringen har ställt i utsikt inför nästa års avtalsrörelse är inte bara erfarenheterna av arbetslösheten och spekulationsekonomin, av utlandsinvesteringarna och av hur ni har förstört en sund ekonomi. Det är också det ni håller på med i dag: nya hårda angrepp på löntagarnas sociala trygghet, försämrad sjukförsäkring, en urusel arbetslöshetsersättning och försämrade trygghetslagar. Allt detta vill ni nu lägga samman och sedan komma till löntagarna och säga: Vi kräver er lojalitet i uppslutning till den här politiken. Ni har ingenting att säga dem om huruvida en sådan lojalitet skulle ge människorna som arbetar i det här landet något som helst utbyte, resultat i form av att de åtminstone kan få behålla sina jobb, att de har en anständig ersättning vid sjukdom och arbetslöshet, att investeringarna kommer i gång, att ekonomins utveckling vänder. Där, Rolf Wirtén, har ni förverkat rätten att kräva lojalitet av landets löntagare.

Herr talman! Både finansutskottets ordförande och budgetministern har sagt här i dag att sänkningen av marginalskatterna stimulerar till arbetsinsatser. Om de 153 000 öppet arbetslösa eller de ytterligare hundratusentals som har ställts utanför produktionen skulle lyssna till dessa påståenden, har de nog svårt att hänga med. De kanske ställer den befogade frågan: Hur kan marginalskattesänkningar för höginkomsttagare ge oss jobb? De vill arbeta, men de får inte — det är ju verkligheten. Jag tycker att det är falsk varudeklaration på ett orättfärdigt skattesystem som man här har gett uttryck för. Jag tycker också att regeringens påstående om att man bekämpar arbetslösheten är falskt. I själva verket bedriver man en politik som förvärrar arbetslösheten. Det har skett genom en planlös industripolitik, där statliga medel har använts för att avveckla arbetstillfällen i stället för att skapa nya. Det sker också genom den åtstramning mot kommuner och landsting som nu tydligen är huvudlinjen. Den politiken leder framför allt till ökad arbetslöshet bland kvinnor och ungdom, som redan utgör en stor andel av de arbetslösa. Men den får också negativa följder för byggnadsverksamheten och industrisysselsättningen. Detta kan ju inte vara en aktiv arbetsmarknadspolitik. Därtill är det så att åtstramningspolitiken mot den offentliga verksamheten syftar till att pressa tillbaka de kollektiva omsorgerna. Den är ett led i en politik som går ut på att rasera vad arbetarklassen i hård kamp har vunnit. Regeringspolitiken riktar sig mot de svagaste grupperna i samhället. Den ökar orättvisorna. Det kan ni aldrig dölja. Av budgetministerns anförande förstår jag att regeringen tydligen är beredd att fortsätta på denna väg och i ännu högre takt. Man ser tydligen angrepp på den sociala standarden som främsta metoden för sin politik.

Herr talman! Jag vill ta tillfället i akt för att replikera Rolf Wirtén. Det börjar bli en något ensartad refräng, när man gång på gång åberopar situationen vid årsskiftet 1971-1972 som någon absolution för den misslyckade arbetsmarknadspolitik som vi i dag bevittnar. Jag har tidigare vid flera tillfällen i kammaren talat om vad som var anledningen till att vi då hade en tillfällig doppning. Vi hade 1970-1971 en immigration av 50 000 människor från utlandet. Det var inte möjligt att i en handvändning placera dem på arbetsmarknaden. Vi hade vidare genomfört en särbeskattning, som gjorde att de gifta kvinnorna kunde gå ut på arbetsmarknaden och tjäna sådär 5 000-6 000 kr. utan att betala någon skatt alls, där de tidigare blivit av med hälften av sin inkomst, när den i sambeskattningen lades på mannens inkomst. Detta innebar att vi fick ett snabbt utbud av en arbetskraft som tidigare hade varit ganska anonym. Det tog litet tid att reda upp detta. Men redan i maj månad 1972 hade vi pressat tillbaka arbetslösheten, så att den var lägre än vad den var i maj månad 1981 och vad den kommer att vara i maj månad 1982. Under de efterföljande åren på 1970-talet fram till regeringsskiftet var sysselsättningsläget mycket gott i det här landet — så pass gott att det t.o.m. i en internationell lågkonjunktur 1975/76 framstod som något ganska säreget vid en internationell jämförelse. Dessutom hör det till saken att vi 1971 och 1972 ändå hade en tillväxt i industriinvesteringarna, medan vi nu — under de senare åren — har haft en stadig nedgång i industriinvesteringarna. När herr Wirtén gång på gång söker frälsarkransen i sysselsättningssiffrorna 1971 och 1972, vill jag säga att den väsentliga skillnaden är att vi då kunde korrigera situationen relativt snabbt. I dag är tyvärr perspektivet, att fortsätter ni den här ekonomiska politiken, blir den stora arbetslösheten en relativt permanent företeelse i den svenska ekonomin.

Herr talman! Man kan alltid diskutera vem det är som söker absolution i den här frågan, för att använda Gunnar Strängs ord. Jag tror att Gunnar Sträng själv är medveten om att början av 1970-talet var en sällsynt olycklig period i arbetsmarknadspolitiskt hänseende för den socialdemokratiska regeringen. Får jag något uppehålla mig vid detta, eftersom det ändå återkommer i debatten gång på gång, och försöka ta fram litet mera utförligt material för att visa att det är en radikal skillnad i sättet att sköta arbetsmarknadspolitiken om man jämför nuläget med förhållandet i början av 1970-talet. Jag tycker att man då för det första skall notera — och det har sagts många gånger förr — att arbetslösheten i vår omvärld är mycket högre än den vi har i Sverige i dag: Storbritannien 11,7 70, Frankrike 9 20, Danmark 10,7 26, Västtyskland 7,5 Jo, Sverige 3,6 I. Om man ser till ökningen från 1980 till 1981/82, finner man att det är plus 5 Je i Storbritannien. I Frankrike — där man ju fick en socialdemokratisk regering som satsade alldeles särskilt på att förbättra arbetsmarknaden — har arbetslösheten ökat med 3 26 sedan 1980. I Danmark var arbetslösheten plus 3,8 20. Det landet är socialdemokratiskt styrt, liksom Västtyskland med plus 3,5 Jo. Sverige hade plus 1,5 96. Man kan alltså säga att enbart ökningen i arbetslöshet det senaste året i dessa länder, som vi brukar jämföra oss med, är lika stor som den totala svenska arbetslösheten i dag. Men det var en tid då vi hade högre arbetslöshet än huvuddelen av länderna i Europa, och det var i början av 1970-talet — och det är det som Gunnar Sträng och jag nu har ett litet meningsutbyte om i den här debatten. Då var situationen i vår omvärld helt annorlunda. Arbetslöshetstalen var mycket lägre i jämförbara länder, medan Sverige — och det är det intressanta — då nära nog ensamt hade större arbetslöshet. Det lyckades alltså inte då för Gunnar Sträng och övriga ledamöter i den socialdemokratiska regeringen att hålla arbetslösheten lägre än vad den var utomlands. Det är skillnaden mellan den sysselsättningspolitik som vi har fört och den socialdemsokratiska. Det är också av intresse att se litet på antalet människor i arbete — Kjell-Olof Feldt sade att sysselsättningen har minskat och, om jag inte hörde fel, att arbetslösheten har tredubblats, hur han nu får fram det. Får jag påpeka att antalet sysselsatta i dag är ungefär 350 000 fler än 1972. Vad som har hänt sedan vi tog över ansvaret för regeringspolitiken är alltså att antalet sysselsatta har fortsatt att öka fram till nu. Kjell-Olof Feldt sade också att vi skulle ha ett bristande intresse för att använda oss av insatser när arbetslösheten står för dörren, av att gå in med arbetsmarknadspolitiska åtgärder för dem som har förlorat sitt arbete således. Det år som Gunnar Sträng ville jämföra med var 83 000 personer sysselsatta med hjälp av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I dag är det omkring 119 000. Då var omkring 2,1 20 av arbetskraften sysselsatt genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder — i dag är det 2,8 Jo av arbetskraften. Hur kan man, mot bakgrund av dessa siffror, hävda att vi skulle ha mindre vilja eller ambition att göra insatser för människor som har svårigheter att få ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden? Herr talman! Låt mig sammanfatta. I början av 1970-talet hade Sverige en arbetslöshet ungefär som i dag, men då hade länderna runt om en lägre arbetslöshet. I dag är arbetslösheten i vår omvärld två tre gånger högre. Man har stigande arbetslöshetstal — uppemot 30 miljoner är arbetslösa i OECD-blocket. Då kräver socialdemokraterna att vi skall vara mycket bättre än de själva var under mycket lättare förhållanden! Vi gör också, som jag här har redovisat, en arbetsmarknadspolitisk insats som ligger klart över den som då förekom. Detta, herr talman, är statistiken när det gäller de här jämförelserna. Jag tror att det är svårt att säga annat än att vi har känt ansvar och att vi kommer att känna ansvar för den fulla sysselsättningen!

Det kräver att man i sin politik tar ett dubbelt grepp: Man måste både få fram tillväxtkrafter — genom bättre fungerande marknader för arbetskraft, kapital, råvaror osv. få ned kostnadsläget och få i gång inkomstsidan — och angripa utgiftssidan. Visst är detta svårt, Nils Berndtson. Men kom inte och säg annat än att vad som har kännetecknat alla våra sparförslag är en klar strävan att undvika att slå mot de svagaste grupperna. Det är det som ligger bakom högkostnadsskyddet i sjukförsäkringssystemet. Vi tolererar t.ex. inte mer än tio karensdagar under ett år för att besparingarna inte skall drabba dem som är ofta och länge sjuka. Nästan varje sparförslag är kopplat till trösklar som gör att de som har det svårast inte drabbas. Vi gör hela tiden besparingar på ett sådant sätt att det är möjligt för de många människorna att bära bördan. För vi måste allihop hjälpas åt! Det är lätt att kritisera regeringen för sparplaner när man inte talar om vad vi skall göra i stället. Det går inte, Nils Berndtson, att bara kritisera att regeringen angriper utgiftssidan, när man själv inte har några förslag som på ett bättre sätt skulle lösa våra ekonomiska problem. Den kritiken kan jag i mångt och mycket rikta också mot den socialdemokratiska oppositionen.

Herr talman! Jag brukar inte vara så angelägen om att laborera med internationella sifferjämförelser. Anledningen till att jag tog upp frågan var att det går mig litet på nerverna när ni för att komma ur dagens svårigheter ständigt åberopar situationen 1971 och 1972 och sedan talar om att ute i världen är det värre än hos oss. Det är fel i båda dessa argumenteringar, och det är det som jag har velat understryka. Visst har ni väl viljan och ambitionen att ta hand om de arbetslösa — det vore fel om jag bestred det. Ni gör ett försök att fullfölja den arbetsmarknadspolitik som socialdemokraterna har introducerat här i landet — utan att alltför stora svårigheter har rests från oppositionssidan, det är jag också beredd att erkänna. Men om jag räknar samman dem som stod utanför den vanliga civila reguljära arbetsmarknaden, de öppet arbetslösa och de av arbetsmarknadsverket omhändertagna har vi jämfört med 1971 och 1972 större arbetslöshet i dag och vi hade det även 1977 och 1978. En väsentligt större sammanlagd del av svenska folket fick tas om hand därför att det inte fanns arbete på den civila arbetsmarknaden. Jag skall inte påstå att det var fel på era ambitioner, men det var fel på ert sätt att sköta den ekonomiska politiken, varigenom så många tiotusentals och hundratusentals människor ställdes utanför den reguljära sysselsättningen. Skall jag fortsätta med de här statistiska redovisningarna — jag gör det med en viss tveksamhet — bör det inte heller förglömmas att vi 1980 hade 422 000 fler människor i deltidsarbete än vi hade 1970. När herr Wirtén tröstar sig med de enligt hans mening relativt tillfredsställande siffrorna i fråga om sysselsättningen i dag, glömmer han bort att där redovisas människor som inte har arbete året runt, veckan runt eller dygnet runt. Och då är det inte en korrekt jämförelse när man använder slika tal. De heltidsarbetande är färre i dag än de var 1970, för att komplettera den statistiken. Vad jag menar är det helt avgörande är emellertid att vi under 1970 kunde bedöma sysselsättningssvårigheterna som relativt snabbt övergående. När herr Wirtén gör gällande att den internationella jämförelsen slog illa till vår nackdel i början på 1970-talet krävs det att han som den ärlige man han innerst inne är gör den korrigeringen att från 1973 fram till 1976 var den internationella jämförelsen till vår fördel. Det väckte internationell uppmärksamhet att vi under den internationella nedgången från 1975 fram till 1977 kunde hålla sysselsättningen så högt uppe som vi gjorde i vårt land. Nog med statistiken nu, herr talman.

Herr talman! För en dryg månad sedan, i den allmänpolitiska debatten, gav regeringens företrädare ännu en ganska rosenskimrande bild av vårt ekonomiska läge och av vår ekonomiska framtid. Vi var på rätt väg, framhöll man gång på gång. Somliga kurvor pekade åt rätt håll, ville man säga. Regeringen var framgångsrik, klämde man i med. Mot bakgrunden av sex års borgerlig vanvård av vår ekonomi var dessa påståenden naturligtvis felaktiga. Resultaten — den värsta inflationen någonsin i vår historia, sjunkande investeringar inom industrin med 30-35 20, ökande underskott både i utrikesbalansen och i budgetbalansen samt sviktande byggande — talar sitt klara språk. Sedan dess har bilden ytterligare försämrats. Härom veckan redovisades den högsta arbetslöshet som någonsin registrerats i Sverige sedan vi fick en modern statistik: 153 000 människor. 61 000 unga människor är arbetslösa — också det det högsta antalet någonsin. Sysselsättningen har på ett år minskat med över 60 000 arbetstillfällen. Det är nästan sorgesamt att lyssna till den advokatyr som den arme Wirtén får ge sig in på för att försöka förklara detta. Länge sade man att antalet arbetslösa i januari 1972 var större. Det kan man inte säga längre. Då sade man: Ja, men procentandelen arbetslösa var större i januari 1972. Det kan man inte heller säga längre. Den sista försvarslinjen är då att man påstår att arbetslösheten 1972 i relation till arbetslösheten i ffrämmande länder var högre än den är nu. Det är den skans där herr Wirtén nu försöker försvara sig. Härom må sägas: Det hjälper föga de arbetslösa att bara hänvisa till att det är värre i andra länder. Det ger inga jobb. Vidare gav herr Wirtén en felaktig bild. Vi har inte fått 350 000 flera sysselsatta under den borgerliga tiden utan 120 000. Hela sysselsättningsökningen kom under den socialdemokratiska tiden. Under den borgerliga tiden har man tappat 162 000 jobb inom industrin. Inom den offentliga sektorn har antalet sysselsatta ökat med 250 000. Då får man ett litet netto på drygt 100 000 sysselsatta. Denna ökning har nu emellertid upphört. Genom er åtstramningspolitik fortsätter ju sysselsättningen inom industrin att minska, samtidigt som sysselsättningen inom den offentliga sektorn nu för första gången i historien minskar — med 3 000 arbetstillfällen under det senaste året. Därför har vi fått en faktisk sysselsättningsminskning mellan januari 1981 och januari 1982 på över 60 000 arbetstillfällen, vilket aldrig varit fallet tidigare. Denna minskning kan man inte skylla på utlandet. Människor frågar: Vad gör ni nu då? Hur skall ni lägga om er politik för att rätta till detta? Från dessa enkla frågor kan ju Rolf Wirtén inte fly i ett hav av siffror. Det lever inte de arbetslösa på. Under den senaste månaden har valutautströmningen ur Sverige dess värre varit påtaglig. Den internationella konjunkturen visar verkligen inga tecken till förbättringar. Med den utomordentligt olyckliga ekonomiska politik som förs i Förenta staterna är det många som tror att den nuvarande recessionen kan övergå i en faktisk depression. I går redovisades ekonomidepartementets översyn av 1980 års långtidsutredning. Den visar att det faktiska utfallet blivit sämre än långtidsutredningenss.k. katatrofalternativ. Få ljuspunkter redovisades. Rolf Wirtén kunde i dag inte ens upprepa vad han sade för en månad sedan och påstå att vi är på rätt väg. Det hade varit för magstarkt mot bakgrund av de siffror som hans eget departement har redovisat. Om dessa ekonomiska frågor har Kjell-Olof Feldt och andra socialidemokratiska företrädare talat eller kommer att göra det. Jag skall uppehålla mig nästan helt vid en annan problematik. I detta för landet bekymmersamma läge behöver vi mer än någonsin en handlingskraftig regering med förmåga att föra en fast och långsiktig politik. Den som gjort sig besvär med att ta del av de borgerliga partiernas verksamhet under de senaste veckorna måste få intrycket av att tillvaron är i det närmaste helt bekymmersfri i vårt land. Uteblivna telefonsamtal, karnevalsresor, utspel och motutspel mot varandra tycks vara det som upptagit de ledande borgerliga företrädarnas tankar och känslor. Det är inte förvånande att i Sverige har under flera år en politisk kris blivit den ekonomiska krisens ständiga följeslagare. Det är den jag helt skall ägna mig åt i dag. I regeringsformen 1 kap 6§ stadgas: ”Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen.” Det är inte precis vad vi upplever just nu. Vad krävs egentligen av en regering för att den skall fungera på rätt sätt, för att den verkligen skall kunna sägas styra landet? Regeringen skall ha ett sådant parlamentariskt underlag att den kan föra en konsekvent och långsiktig politik. Så är det inte nu och så har det aldrig varit under de borgerliga regeringarnas tid. Före 1976 kunde borgerligheten enas i sin kritik av socialdemokratin. Den borgerliga samlingen var en samling mot socialdemokratin men icke för ett eget politiskt program, och det avslöjades när denna borgerlighet kom till makten. När den själv fick regeringsansvaret räckte det inte med den negativa kritiken. Då blev den inre splittringen uppenbar. Sveriges traditioner av stabila parlamentariska förhållanden och stabila regeringar bröts och ersattes av ständiga regeringskriser och det taktiska spel i parlamentet som så lätt frestar medborgarnas tålamod och får dem att vända sitt intresse bort från politiken. Det enda vallöfte som de borgerliga partierna verkligen har hållit är löftet om växling vid makten. Vi har haft fyra regeringar på fem år, och det är inte dåligt. Men alla dessa regeringar har ständigt på nytt visat sin oförmåga att ge landet en politisk ledning. Socialdemokratin har under långa perioder varit i regeringsställning utan att ha egen majoritet i riksdagen. Vi lyckades ändå regera landet. Vi var beredda att lyssna på andra och aktivt medverka till breda och samlande lösningar. En annan förklaring till att vi lyckades rätt hyggligt där de borgerliga har misslyckats är följande. Vi menar att politiken skall gälla hur man angriper sakfrågorna, hur man tar sig an och löser medborgarnas och samhällets problem. Detta fordrar en respekt för sakfrågorna som sådana men också en vilja att något bortse från den snäva partitaktiken. De borgerliga partierna har under hela denna tid haft en tendens att börja med att fatta det politiska beslutet. Först därefter skaffar man sig beslutsunderlag och försöker bedöma konsekvenserna av sina beslut. Det finns åtskilliga exempel på det. Regeringen beslutade om en förändring av reglerna för basbeloppet med utomordentligt genomgripande konsekvenser för medborgarna, utan att på något sätt ha utrett följderna av detta. Man blev ytterst förvånad när konsekvenserna blev klara. Regeringen beslöt att återinföra tre karensdagar i sjukförsäkringen. Det visade sig att i denna fråga hade man inte ens förankrat sig hos det egna, nog så magra underlaget här i riksdagen. Vi fick uppleva ett skede då regeringen förhandlade med en enskild riksdagsledamot om innehållet i ett för människorna genomgripande förslag. Jag sympatiserar med denna enskilda riksdagsledamots grundinställning. Jag konstaterar att han blivit skändligen lurad i enmansförhandlingarna, eftersom det i praktiken kommer att bli tre karensdagar i alla fall, om förslaget går igenom. Men det var ingen vacker bild av regeringen som målades upp under denna tid. Jag kan tillägga att förslaget om att återinföra tre karensdagar är djupt orättfärdigt. Det drabbar de privatanställda inom industri, byggenskap och handel. Det drabbar dem som har ett hårt och tungt kroppsarbete, dem som är särskilt utsatta för påfrestningar. Det upplevs av dem som att man återinför en klasslagstiftning. Förslaget om karensdagar var ju ursprungligen en beställning från SAF, som krävde att det här skulle ske för en del år sedan. Då sade regeringen nej. Jag mötte ett gäng byggnadsarbetare — 500 stycken var det — som bad mig komma ut utanför riksdagshuset i morse. De överlämnade ett antal listor till mig, för de fick inte träffa någon av de borgerliga företrädarna. Jag tittade på dem. Det står inte Curt Nicolin, det står inte Olof Ljunggren och det står inte Pehr Gyllenhammar på de listorna med protester. Men det står Leif Edstrand, Tommy Karlsson, Håkan Malmqvist, Mikael Täpp, Sören Svedberg, Örjan Bäck, Valter Johansson, Sven Nordling och Folke Pålsson — och 500 till. De kan vara lika mycket värda som namn som de som ni då och då emottar från Svenska arbetsgivareföreningen, och de kan vara lika mycket värda att lyssna till. Jag kommer att tillåta mig att efter mitt inlägg överlämna dessa listor till regeringen för begrundan. De kommer från människor som just nu står i ett hårt kroppsarbete, inte i den politiska retoriken utan i den praktiska verkligheten i staden här utanför. Regeringen föreslog att statsbidraget till företagshälsovården skulle tas bort. Det visade sig snabbt att socialministern över huvud taget inte satt sig in iinnebörden av sitt förslag. Hon tvingades efter ett slag att helt enkelt slå till reträtt. Regeringen förklarar att den tänker anskaffa flygplanet JAS till en kostnad av 25 miljarder kronor. Den som inte omedelbart säger ja därtill beskylls för beslutsvånda i den borgerliga pressen. Sedan visar det sig att regeringen — i och för sig av goda skäl — inte kan ge besked om vad planet har för prestanda, vad det kostar och huruvida det ryms inom de försvarsramar som riksdagsmajoriteten i stort sett är överens om. Så förvandlas beslutet om JAS till ett nog så villkorligt besked. Detta tillvägagångssätt leder till att man får debatt om samma fråga två eller flera gånger i takt med att regeringen ändrar sig eller skaffar sig erforderliga kunskaper i det föreliggande ämnet. Det är enligt min mening förödande för regeringsmaktens auktoritet här i landet och sprider något av ett löjets skimmer över regeringsformens ord att regeringen styr riket. Splittringen och kompromissandet bland de borgerliga partierna leder vidare till att politiken blir kortsiktig och oförutsebar i stället för långsiktig och konsekvent. Oförutsebarheten finns på två plan: dels för väljarna, som inte vet vilken politik de egentligen röstar på om de röstar borgerligt, dels för medborgare, företag och andra, som inte från en dag till en annan kan veta vilken politik som skall föras och vilka spelregler som skall gälla. De som i särskilt hög grad drabbas av detta är arbetsmarknadens parter. Efter varje avtalsrörelse har regeringen gått in och förändrat förutsättningarna på ett sådant sätt att framför allt löntagarparten måste uppleva sig som grundlurad. Den föreslagna försämringen av sjukförsäkringen, tillsammans med försämringen av arbetslöshetförsäkringen, förändrar totalt förutsättningarna för den redan mycket svårbemästrade avtalsrörelse som väntar i höst. Regeringspolitiken har icke den grad av förutsebarhet som arbetsmarknadens parter har rätt att kräva. Den utgör i stället ett ständigt återkommande störande element, till hinder för en förnuftig lönepolitik. Det var på något sätt gripande att höra Rolf Wirtén när han sade att han berömde löntagarna för att de hade accepterat en reallönesänkning på 6 96. Det leder inte till förbättringar, utan till en kraftigt ökad arbetslöshet, till för dem mycket viktiga och allvarliga försämringar av den sociala tryggheten och inget nytt framtidsbyggande i den svenska nationen.

Och på den grundvalen tror ni att ni skall bedriva en avtalsrörelse! Jag känner ju Rolf Wirtén som en snäll och hygglig person, med vilken jag har delat bänk genom åren. För hans egen skull hoppas jag att han besparas att få se verkligheten grina sig i ansiktet i höst när han skall lösa den ekvationen. Det skulle leda till sociala motsättningar av det slag som vi hittills sluppit uppleva här i landet. Det blir nog besvärligt för oss — om vi får medborgarnas förtroende — att försöka klara upp situationen, så som ni har ställt till det. Ett annat aktuellt exempel på denna bristande förutsebarhet är de senaste veckornas schackrande med kommunernas finanser, som ju måste driva många kommunalmän till förtvivlans brant, när de från den ena dagen till den andra nås av olika budskap från kanslihuset om vad det egentligen kommer att bli och när det slutar med att det blir ett provisorium, så att de inte får veta någonting förrän möjligen år 1983. Jag återkommer till det. Vad krävs mer av en regering? Jo, att den tar ansvar för sin politik. Det är ingen tillfällighet att regeringsformen fastslår att regeringsbesluten skall fattas kollektivt, av regeringen i dess helhet. Petrén-Ragnemalm påpekar i sin grundlagskommentar att denna princip om regeringens kollektiva ansvar för besluten har den innebörden att regeringsarbetet i ett parlamentariskt system bör präglas av gemensamma värderingar inom statsrådskretsen. ”Både för sammanhållningen mellan regeringsledamöterna och vid utkrävandet av det politiska ansvaret är det av betydelse att hela regeringen formellt står bakom besluten.” Så långt denna grundlagskommentar. Detta ansvar tycks en del borgerliga politiker känna föga tungt på sina axlar. Moderaterna var på sin tid specialister på att låtsas vara i opposition till den regering där de själva var företrädda. Den oppositionen sköttes av diverse hejdukar på partisekreterarplanet. Jag förstår inte hur mittenpartierna kunde stå ut med denna uppenbara brist på lojalitet med en gemensam regering. Centerpartiet har i år väckt en partimotion om energipolitiken som står i klar strid mot regeringens politik. Partiordföranden och tillika statsministern har försökt skylla ifrån sig med att han inte har läst motionen så noga. Men syftet är helt klart en illojalitet mot den egna regeringen, i en av dess viktigaste frågor, får man förmoda. Deanna historia har vi förmodligen ännu inte sett slutet på. När Volvodirektören på folkpartistämman närmast tog heder och ära av industriminister Nils G. Åsling, visste jublet bland folkpartisterna knappast några gränser. Då blev det verkligen fest i Kapernaum. Det är ändå den egna regeringens industriminister som på detta sätt hudflängs, och ingen lyfter ett finger till hans försvar. Det är väl detta som kallas för mittensamverkan, kantänka. Jag vill därmed inte, herr talman, påstå att industridepartementet är att beteckna som något regeringskonstens tempel. Konflikten mellan industri minister Åsling och Statsföretags styrelse och f. ö. i stort sett alla andra, var ett uppenbart fall av ministerstyre. Industriministern gjorde ett försök att brutalt stycka Statsföretag. När han upptäckte att han saknade majoritet för detta äventyr i riksdagen, gav han helt enkelt upp planerna och skjuter på frågan om Statsföretags organisation till efter valet. Elefanten traskar ut ur porslinsbutiken efter förrättat värv och lämnar åt andra att plocka upp skärvorna och skapa ordning i butiken. De flesta drar nog slutsatsen att denna elefant över huvud taget inte borde ha släppts loss. Herr talman! Vi har nu under ganska lång tid upplevt en dragkamp mellan de borgerliga partierna om kommunernas pengar. De flesta människor har nog haft litet svårt att sätta sig in i vad striden egentligen gällt. Ty de borgerliga har ju varit helt överens om att konfiskera 3-3 1/2 miljard av kommunernas pengar. Det har funnits olika uppfattningar om tekniken för hur detta rov skulle gå till. Moderaterna har framfört precis samma principiella invändningar som vi mot regeringens förslag. Men på nytt har man ju visat att principer inte är något som bekymrar moderater särskilt mycket. I sak var åsiktsskillnaden alltså inte så stor. Ändå blir det denna fasliga uppståndelse. Man kan jämföra den kaotiska behandlingen av kommunernas finanser med den stora skatteuppgörelsen mellan socialdemokraterna och mittenpartierna. Där kunde vi under lång tid förhandla i ordnade former och i praktiken under stor öppenhet. Frågan har kunnat få en tillfredsställande beredning. Jag är full av respekt för det sätt på vilket den handhades på regeringssidan av centerpartiet och folkpartiet. Men jämför behandlingen av denna mycket genomgripande reform med det spektakel som utlöstes av de trots allt ganska begränsade åsiktskillnaderna i sak mellan de borgerliga partierna i fråga om med vilken metod man skulle undergräva kommunernas finanser och beröva dem deras pengar! Förklaringen, herr talman, är inte så svår att finna. Den är naturligtvis den inbördes kampen mellan de borgerliga partierna. I det berömda brevet till Käre Gösta från Tillgivne Thorbjörn i maj i fjol lovade mittenpartierna högtidligen att skära ner utgifterna med 12 miljarder i 1982/83 års budget — det vet vi, och det har vi alla läst om. Detta var en helt avgörande förutsättning för att moderaterna skulle låta den svaga mittenregeringen komma till stånd. Löftet uppfattades som helt bindande. Gösta Bohman uttalade sig i radio och sade: Nu har vi fått bindande löften. Det skall bli nedskärningar med 12 miljarder. — På så sätt kunde han lugna de sista tvehågsna inom sina skaror, som satt på sina rum och kurade och som sedan kunde rösta för att mittenregeringen skulle få komma till stånd. Nu visar det sig att mittenpartierna inte uppfyllde löftet. Nedskärningarna blev knappt, eller kanske litet drygt, hälften av de utlovade 12 miljarderna — jag har inte räknat så noga. Det ligger kanske några brasklappar och skräpar någonstans i bråten i ruinerna av det gamla kanslihuset. Kort sagt: Moderaterna blev i något slags objektiv mening lurade. Det förefaller, milt uttryckt, som om moderaterna sedan dess har ruvat på hämnd i två avseenden. För det första skulle regeringen tillfogas ett nederlag i riksdagen genom att moderaterna underlät att stödja mittenpartierna i frågan om riktlinjer för budgetpolitiken. Detta nederlag kommer att utmätas efter dagens debatt. För det andra skulle regeringen tvingas till eftergifter i förhandlingarna om kommunernas finanser för att man skulle visa att den var beroende av moderaternas stöd. Det är denna del vi har fått bevittna den senaste veckan. Denna process tog sådan tid att de borgerliga partierna nu får uppleva smäleken att deras förslag på egen begäran återförvisas till finansutskottet. Uppgörelsen skall jag inte nu kommentera i sak. Moderaterna har, som jag sagt, gett upp vad de för några dagar sedan angav som en viktig principståndpunkt. De har å andra sidan fått lättnader för Djursholm och Lidingö, och det kan ju för de välbeställda vara värt en mässa. Herr talman! De borgerliga partiernas kommentarer efter uppgörelsen gäller heller inte sakfrågan. Moderaternas företrädare säger öppet att deras seger är att de tvingat regeringen att rätta sig efter moderaterna. Det är således fråga om en ren maktdemonstration, där syftet varit att bevisa att mittenregeringen sitter på moderaternas nåd. Det har de alltså lyckats med. Jag har ingen anledning att lägga mig i den interna borgerliga kampen, men jag förstår inte varför regeringschefen har låtit sig skandaliseras på det sättet. Jag undrar om det inte hade varit värt att syna den bluff som det måhända var, i stället för att nu låta moderaterna triumferade säga: Vi tvingade dem ändå att acceptera att de sitter på vår nåd. Regeringens seger är att den ännu någon tid kan klamra sig fast vid regeringsmakten. Nu är det knappast troligt att regeringen hade avgått i alla fall. Moderaterna hade ju — om de verkligen skulle ha röstat emot regeringen —-i nåder erbjudit ett skyddsnät vid en eventuell förtroendeomröstning. Det nederlag som förestår i dag och som gäller budgetpolitiken tänker regeringen uppenbarligen inte bry sig om. Jag tycker att regeringen genom sina uttalanden under dessa veckor — jag ser dem ur principiell parlamentarisk synvinkel — har gett intryck av att denna regering är beredd att sitta kvar i stort sett vad som än händer. Det finns knappast något nederlag som är så stort att det kan förmå regeringen Fälldin att inlämna sin avskedsansökan. Och det må vara, sett ur vår synpunkt, men det bidrar inte till att förstärka tilltron till parlamentarismen och öka respekten för politiken. Jag har inte kommenterat regeringsfrågan under hela den tid som föregått dagens debatt. Med hänsyn till den begränsade skillnaden i sakfrågan var utslaget givet. Det var en skenkris som rörde de borgerliga partiernas inbördes maktkamp och moderaternas behov att visa sin makt i den samlade borgerligheten. Allra sist, herr talman: För oss socialdemokrater är det framför allt viktigt att med skärpa slå fast att det socialdemokratiska partiet står utanför detta spel, står utanför denna parlamentariska oordning i Sverige. Det är borgerlighetens politiska kris som utspelas inför våra ögon. De senaste månadernas händelser har med all tydlighet gjort klart att förutsättningarna för en stabil politik är att den borgerliga majoriteten i Sveriges riksdag bryts. Vi har nu haft sex år av borgerlig majoritet i Sveriges riksdag. Under denna tid har vi haft en verklig regeringskris var artonde månad och en skenkris ungefär var tredje månad. Resultatet är förödande för den ekonomiska utvecklingen i vårt land och för politikens anseende. De borgerliga har haft chansen i sex år. Det är all right, men de har eftertryckligt bevisat att de saknar förmåga att tillsammans regera Sverige, att ge landet en politisk ledning. Krisen för den svenska parlamentarismen kan bara lösas genom ett allmänt val, som skapar en ny majoritet i riksdagen. Då kan vi också återgå till den ordning som rådde tidigare, när man i viktiga frågor kunde skapa breda uppgörelser över blockgränserna och kunde undgå det blockpolitikens elände som vi i alla väsentliga avseenden drabbats av under senare år med skattereformen som det enda undantaget. Man erinrar sig i dessa dagar Richard Sandlers ord att det är bättre att regeringen faller än att regeringsmakten förfaller. Vi upplever i Sverige nu ett fortskridande förfall av regeringsmakten. För den sittande regeringen är det emellertid viktigare att klamra sig fast så länge den kan. Under ytterligare sex månader har den möjlighet därtill. Sedan behöver vi en regering som styr riket, som kan leva upp till sitt ansvar inför riksdagen, som kan återge landet fasthet och stadga i den politiska ledningen och medborgarna tron på politikens möjligheter.

Herr talman! Huvuddelen av Olof Palmes anförande hade inte särskilt mycket med det utskottsbetänkande att göra som föreligger till behandling och diskussion. Jag vet att budgetoch ekonomiministern är beredd att fortsätta debatten på de områdena, men eftersom Olof Palme använde en stor del av sitt anförande för att uttrycka sin oro för regeringsmakten och det sätt på vilket den utövas i dag, fann jag anledning att utnyttja min möjlighet att hålla ett tiominutersanförande. Jag konstaterar att Olof Palme alltid har oroat sig för hur det går med regeringsmakten när det inte är en socialdemokratisk regering. Så länge det var en borgerlig majoritetsregering fick vi veta att det var alldeles fel att vi drev en konsekvent politik som stödde sig på en majoritet. Vi fick också veta att det hos oss inte fanns något intresse av att, som man sade, ta hänsyn till de uppfattningar som i övrigt fanns i kammaren. Nu har vi en minoritetsregering. Då oroar sig Olof Palme över den regeringen. Det förhållandet att Olof Palme tar upp frågan just nu ser jag som ett uttryck för att han i grund och botten är besviken över att mittenregeringen kan skaffa sig majoritet för stora och viktiga förslag. Jag kan inte se något annat skäl till den oro som Olof Palme utvecklar. Olof Palme talade om förmågan att lyssna till andra och förmågan att skaffa breda majoriteter. Hur var det under perioden 1973-1976, när vi hade den absoluta balansen här i kammaren? Olof Palme som regeringschef Nr 92 tvekade inte att gång efter gång lägga avgörandet i fru Fortunas hand genom att låta lottdragning ske här i kammaren. Var det ett uttryck för att ni ansträngde er att skaffa breda majoriteter? Jag förstår att ni bedömde att de alternativ som fanns här i kammaren var sådana att ni av principiella skäl inte kunde ansluta er till dem. Eftersom Olof Palme själv har lett en regering som i det praktiska arbetet fick ta hänsyn till sådana förhållanden i kammaren, skulle det vara klädsamt med litet återhållsamhet i kritiken av den nuvarande situationen. Olof Palme vet att de regeringar som jag har lett har inbjudit till överläggningar i flera fall. Det har blivit dåligt utfall av dessa inbjudningar, utom i ett stort och mycket viktigt avseende. Det gäller omläggningen av den direkta skatten med mycket kraftiga marginalskattelättnader och en ändring beträffande avdragsrätten. Jag vill gärna bekräfta att jag har upplevt den atmosfär i vilken dessa diskussioner har förts som öppen och rejäl. Jag vill också gärna uttrycka min tillfredsställelse över att vi i denna stora och viktiga fråga har kunnat komma fram till en gemensam uppfattning. Jag vill betona att denna överenskommelse är viktig. Jag bedömer att den kommer att utgöra ett mycket betydelsefullt element i de åtgärder som behövs för att vi skall få svensk samhällsekonomi i balans. Jag ser denna omläggning som ett väsentligt inslag i kampen mot inflationen.

Jag tror också att denna omläggning kommer att ha dynamiska effekter. Men de tre partierna är helt ense om att vi inte skall skörda frukterna av dessa dynamiska effekter i ingångsskedet. De kommer att behövas mycket väl. De genererar, tror jag, en positiv inställning till att t.ex. ta extra arbetsuppgifter. De ökar förutsättningarna för egenföretagare att generera eget kapital Osv. I övrigt, Olof Palme, tvingas jag konstatera att ni under de borgerliga regeringsåren har demonstrerat en generell släpphänthet när det gäller den ekonomiska utvecklingen. Vid varje tillfälle som vi har sagt att den totala konsumtionen måste anpassas efter det utrymme som produktionen medger, har ni kritiserat oss och sagt: Det kan ni inte göra, för det är ett slag mot den och den. Tänk bara på den kampanj ni har fört för att skrämma pensionärerna! Vad det gäller är ju att anpassa konsumtionen till det utrymme som vi tillsammans kan skapa genom produktionen. Ni socialdemokrater tycker inte om statistiska jämförelser med hur det var under er tid i regeringsställning. Men det är inte som Gunnar Sträng sade, att arbetslösheten var hög under bara en kort period. Låt oss se hur hög arbetslösheten var under månaderna januari och februari åren 1971-1973. År 1971 var den 2,7 resp. 2,4 90. 1972 var den 3,5 resp. 3,1 20, och 1973 låg den på 3,3 resp. 3,2 70. Det 83 var höga arbetslöshetstal i tre års tid. Arbetslösheten var således inte så snabbt övergående som Gunnar Sträng försöker få kammaren att tro. Jag är beredd att medge — Olof Palme var inne på den frågan — att vi inte löser problemen för en enda arbetslös människa i dag genom att föra denna diskussion. Men skälet till att vi för den är den sällsynta fräckhet som ni socialdemokrater visar — jag bortser från vpk:s uppträdande i den här frågan, som är närmast klassiskt — när ni försöker göra gällande att regeringen medvetet för en politik som driver fram arbetslöshet. Jag hörde Kjell-Olof Feldt säga detta i ett anförande tidigare i dag. Om detta är sant i Sverige, då är den socialdemokratiskt ledda regeringen i Finland oerhört medveten när det gäller att driva fram arbetslöshet, och då är också den socialdemokratiskt ledda regeringen i Danmark oerhört medveten därom. Vi vet, Olof Palme, att det inte förhåller sig så i vare sig Finland eller Danmark. Hur kan ni mot den bakgrunden ha mage att ge uttryck åt uppfattningen att den regering som jag leder medvetet skulle föra en politik som driver fram arbetslöshet? Låt oss i stället se efter om vi tillsammans kan finna metoder som är ägnade att förbättra utvecklingen. Det är en enligt min mening angelägen politisk uppgift. Sluta upp med detta slag av politiska beskyllningar! Vid en jämförelse mellan det internationella klimat som gällde åren 1971-1973 och det klimat som råder i dag kommer man nämligen fram till precis det resultat som Rolf Wirtén här har utvecklat. Detta är en sanning som ni socialdemokrater inte kommer ifrån. Jag förstår att den är besvärande. Jag känner inget behov av att föra detta resonemang, men jag måste göra det, eftersom ni envisas med att säga att vi medvetet för en politik som driver fram arbetslöshet. Sanningen är dessutom att den nuvarande regeringen har fört en aktivare arbetsmarknadspolitik än någon annan regering. Jag hänvisar till de satsningar som gjorts. Ni socialdemokrater beskyller oss för att alltför ensidigt ha satsat på industrisidan. Men inte har ni hjälpt till att förkorta omställningsprocessen för de svenska varven! Där har en förfärlig mängd pengar gått förlorade, om man nu uttrycker det på det viset, i stället för att användas för offensiva satsningar i en omstrukturering av svenskt näringsliv. Så bara ett par ord om det brev som Olof Palme återkommer till. Jag vill inom parentes säga att detta sätt att börja och avsluta ett brev är mer typiskt för Olof Palme än för mig. Men det är en bagatell. Det som stod i det brevet var ett direkt citat ur kompletteringspropositionen våren innan. Jag hävdar att vi har varit trogna mot vad som stod i kompletteringspropositionen, som jag ordagrant citerat i ett brev till Gösta Bohman. Helt kort något om energimotionen. Hur är det, Olof Palme? Känner inte ni också på den socialdemokratiska sidan att det är viktigt att vi från svensk sida försöker finna former och metoder, så att vi så långt det över huvud taget är möjligt minimerar riskerna för att utbränt svenskt kärnbränsle kommer till användning som vapenplutonium? Det är ju det partimotionen går ut på, och jag skulle vara förvånad om vi inte här i kammaren samfällt skulle hålla med om att detta är ett mycket viktigt mål. Sedan till kommunerna som, enligt vad som påstods, skulle drabbas hårdare enligt regeringsförslaget än enligt kompromissförslaget. Jag har inte märkt att ni socialdemokrater har velat sätta in någon specialstöt. Jag beklagar att inte regeringsförslaget gick igenom i denna del, men det blir ju alltid så vid en kompromiss. Till sist, vi känner också ansvar efter valdagen. Därför lägger vi fram förslag som vi finner vara nödvändiga med tanke på framtiden. Vi går inte till val och säger: Driver vi plånboksfrågorna, skall vi nog vinna valet. Det korta perspektivet vill jag inte ha.

Fru talman! Jag tror inte, Olof Palme, att arbetsmarknadsstatistik kan vara någon advokatyr, när den redovisas korrekt. Jag har bara försökt att redovisa hur det var i början av 1970-talet och hur läget är nu när det är vi som har regeringsansvaret. Jag skall dock säga att jag, när jag nämnde att 350 000 fler personer har sysselsättning, avsåg perioden 1972 fram till i dag. Räknar man fr.o.m. den tidpunkt då vi fick regeringsansvaret blir det fråga om en uppgång på 120 000 personer. Fortfarande rör det sig alltså om en klar uppgång. Olof Palme sade att förhållandet att det är svårare att få nya jobb inte kan skyllas på utlandet. Särskilt gäller detta då industrin och det övriga näringslivet. Jag undrar om inte en viktig förklaring till att det är dåligt med inflödet av nya platser är den att det är svårt att i omvärlden få avsättning för våra produkter och att det över huvud taget är kärva tider. Sverige har när det gäller hela sin produktion ett 50-procentigt beroende av utlandet och är naturligtvis särskilt känsligt i detta avseende. Så nog bestäms vår rörelsefrihet i hög grad av den internationella miljön. Jag skulle vilja ta upp ett av Olof Palmes påståenden, som jag inte riktigt förstod. Han sade att reallönesänkningen på 6 90 leder till en ökning av arbetslösheten. Det är klart att vi har svårigheter, men just den här omständigheten, att man får en real resursförsämring i löntagarkollektivet, är som sagt beklaglig från många utgångspunkter. Men det försämrar inte våra möjligheter att få tillbaka konkurrenskraften. Det är väl tvärtom så, att devalveringarna och just sänkningen av kostnadsläget är en favör för den svenska industrin, som vi kan hoppas på inför konjunkturuppgången i slutet av 1982 och 1983. Beträffande 1983 års avtalsrörelse menar jag att det dock finns en hel del omständigheter som gör det lättare att komma fram till ett avtal. En sak har statsministern redan nämnt. Jag anser liksom han att marginalskattereformen här är av stor betydelse. Att man inte behöver få så stora bruttolönekrav i fortsättningen underlättar naturligtvis en avtalsrörelse. Att vi har ett ökat kostnadsmedvetande har jag redan nämnt i repliker till Kjell-Olof Feldt som en viktig omständighet. Att vi har en lägre inflations takt både här hemma och internationellt är också en fördel. Jag hörde Kjell-Olof Feldt säga att vi har en tendens till prissänkningar. Det bör väl då ändå få sägas att det är en minskning från 15 till under 10 96. Det är alltså en dämpning av inflationstakten med en tredjedel under det senaste halvåret. Det må väl anses vara mer än en tendens. Förhoppningsvis skall denna trend bestå. Marginalskattesänkningen är en möjlighet att utnyttja också i det sammanhanget. Till det kommer också att vi har fått uppleva en sänkning av oljepriserna — en oerhört viktig del i vår ekonomi. Visst medverkar detta sammantaget till en avtalsrörelse, som visserligen säkerligen blir svår men som underlättas av bl.a. de förhållanden jag här nämnt. Olof Palme säger att vi inte kan påstå att vi är på rätt väg. Det är klart att det finns kvarvarande problem — jag har aldrig bestridit det. Vi måste fortsätta att förstärka industrins konkurrenskraft — det är ett gemensamt mål för oss. Jag bara frågar: Vad gör socialdemokraterna för att stärka konkurrenskraften? I varje fall kan ju inte förslaget om löntagarfonder verka i den riktningen. Vi vet vilken negativ verkan det har just på näringslivet. Vi har av Kjell-Olof Feldt fått en redovisning av att man på socialdemokratiskt håll vill bevilja resurser till en expansiv offentlig sektor. I ett avsnitt av sitt tal sade han att det skall vara mera till SJ, mera till vägverket, mera till biblioteken, mera till sjukhusen och mera till barnomsorgen. Jag tror att man kan hitta flera sådana här inslag i Kjell-Olof Feldts anförande, där han vill satsa mer på den offentliga sektorn. Men inte leder detta till en bättre balans, och inte leder det till att man håller tillbaka inflationen, när man tvingas låna mer på grund av ett växande budgetunderskott. Min fråga kvarstår alltså, Olof Palme: Vad är det socialdemokraterna vill göra för att stärka industrins konkurrenskraft? Vilka åtgärder har ni föreslagit för att det skall gå bättre att sälja svenska produkter på främmande marknader och här hemma i konkurrens med importerade varor? Att regeringen vidtagit en mängd åtgärder i det här hänseendet är helt klart. Jag har tidigare i dag nämnt några. Till detta kan sägas att det just i dag har till riksdagens ledamöter utdelats en proposition som syftar till att stärka den mindre och medelstora företagsamheten. Propositionens förslag betyder oerhört mycket, enligt min och hela regeringens uppfattning, för att komplettera de satsningar som har gjorts för att få börsbolagen att fungera bättre med riskkapital, med bättre arbetsmarknad, bättre råvarutillgång osv. Här kommer nya satsningar för den mindre företagsamheten genom en lättnad i beskattningen. Vidare ser man till att vi får en handel med icke börsnoterade företag, något som också ger ett ökat intresse för att spara just i den mindre företagsamheten. Vidare föreslås att vi skall gå vidare med satsningar på teknisk utveckling, där Växjö högskola kommer att få särskilda resurser för att hjälpa den mindre företagsamheten. Det föreslås också att vi skall se till att få en teknikupphandling som ger en chans just på det sätt som man föreslagit på socialdemokratiskt håll när det gäller upphandling i kommun, landsting och stat. Det finns i propositionen förslag om att minska och hålla tillbaka byråkratin för företagsamheten och att stärka utvecklingsfonderna, för att bara nämna fem sex punkter i det här regeringsförslaget, så nog har det vidtagits åtgärder för att stärka svensk industri. Men, fru talman, vad vill socialdemokraterna göra för att få till stånd den önskvärda tillväxten i ekonomin och trygga jobben på sikt?

Fru talman! Det är för kort tid för att besvara alla dessa ord, så det får väl delvis anstå till en annan gång. Till Rolf Wirtén vill jag säga att jag aldrig har sagt att reallönesänkningen leder till arbetslöshet, även om det delvis kan vara så att minskad köpkraft leder till arbetslöshet. Jag har sagt att vi fick både sänkta reallöner och ökad arbetslöshet och social nedrustning — alltihop. Till Thorbjörn Fälldin vill jag säga att jag kommer ihåg att han en gång i världen sade att beslutet om villkorslagen, salig i åminnelse, var det viktigaste beslut som regeringen har fattat. Det inrymde möjligheten att visa att man hade avtal om upparbetning. På denna grundval, efter mycket tal om borrhål och elände, fattade regeringen beslut. Vi sade hela tiden att det är bättre att vänta med det här och ha möjlighet till en direktförvaring i stället. Dithän har nu centerpartiet kommit. När man nu väcker en partimotion i frågan, så är den direkt i strid med regeringens politik. Det har ju även energiministern konstaterat, och det har rapporterats i pressen. Men jag tog nu inte upp sakfrågan, utan jag tog upp det parlamentariska spörsmålet. När det största regeringspartiet — ingetdera partiet är ju särskilt stort — väcker en partimotion som står i strid med regeringens politik ter det sig verkligen egendomligt ur parlamentarisk synpunkt. Så till nästa fråga. Ja, visst har ni medvetet låtit arbetslösheten öka. Det har anslagits pengar av regering och riksdag — ni har ju fullmakten. Det har anslagits pengar, och det finns förslag. Kjell-Olof Feldt sade: Läser inte budgetministern innantill? Ni har inte följt de förslagen. Resultatet är att människor som annars kunde ha haft ett jobb går arbetslösa. Det är mycket lätt att bevisa. Men det kan jag göra vid en annan tidpunkt när jag har litet bättre tid på mig. Det är en medveten politik från er sida. Ni gav upp den ovillkorliga satsning på full sysselsättning som ni i början berömde er av. Ni accepterar alltså en ökad arbetslöshet. Detta genomsyrar ju hela finansplanen i år. Ni säger att det är bra om det finns så att säga folk på hyllan. Om industrikonjunkturen går uppåt, så behöver vi inte leta efter folk. Man skall ha en pool av arbetslösa att ta av. Det är ett förvrängt tänkesätt. Men det är det traditionellt konservativa, och till detta har regeringen mer och mer börjat anpassa sig. Så det behövs inga indignationsnummer — det är bara fakta. Jag tog egentligen i mitt anförande framför allt upp ett principiellt parlamentariskt resonemang, och för detta hade Thorbjörn Fälldin inte något intresse. Han hänvisade till jämviktsriksdagen. Jag minns mycket väl när han höll ett anförande och sade att vi vägrar att administrera en sönderfallande ekonomi. Kan vi icke föra en ansvarsfull politik för den breda majoriteten ställer vi till med nyval. Vi klarade breda majoriteter i alla frågor. Sedan hade vi lottningar i en rad mindre frågor. Det undveks mycket de första åren, de sista åren blev det fler. Med undantag av, om jag minns rätt, medbestämmandelagen förekom inte lottning i några större frågor. Men Thorbjörn Fälldin var nöjd. Han tyckte att vi hade en väldigt handlingskraftig regering. Det parlamentariska läget hade enligt hans mening, såvitt jag förstår, kännetecknats av stabilitet och förutsebarhet. Samtliga de frågor som rörde allt från Statsföretag till kommunerna tyckte han var utmärkt skötta och fann ingen anledning att ta upp. Är man inte intresserad av att diskutera demokratins grundproblem — hur man skall få ett parlamentariskt system att fungera, hur man skall kunna skapa förutsättningar för en handlingskraftig regering — då har man inget intresse för de problemen. Då blir det inte så lätt att diskutera. Slutsatsen är helt enkelt: ni har haft chansen i sex år. Ni kan inte längre värja er genom att bara skälla på oss. Det må ni göra, men det har haft sin tid. Ni har, de borgerliga tillsammans, i sex år haft ansvaret för att styra landet, och medborgarna kan mäta resultaten i sin vardag. Vi kan mäta resultaten i den parlamentariska oordning som rått nästan hela tiden. Det motiverar min slutsats, att denna borgerliga majoritet icke har förmått att ge landet en handlingskraftig politisk ledning, hur ni än har formerat er. Därför är det viktigt att denna borgerliga majoritet bryts.

Fru talman! Nej, Olof Palme, jag är inte alls ointresserad av att diskutera de grundläggande parlamentariska principerna. Om Olof Palme lyssnade uppmärksamt, skulle han inte behöva citera mig fel. Jag har inte här avgett någon nöjdförklaring, utan mot bakgrund av den kritik Olof Palme riktade mot mig konstaterade jag att han tydligen var missbelåten över det faktum att den nuvarande regeringen — som är en minoritetsregering — har kunnat skaffa parlamentariskt underlag för sina förslag. Olof Palme hänger upp sig på att vi under utskottsbehandlingen har träffat en uppgörelse med moderaterna när det gäller kommunerna. Men, Olof Palme, hur var det någon gång under perioden 1970-1973? — jag minns inte exakt vilket år. Det var på den tiden då ni hade majoritet i riksdagen med kommunisternas hjälp. Ni lade fram ett förslag från regeringen, som innebar momshöjning — om jag minns rätt. Vpk-arna sade nej. Ni försökte skaffa majoritet för ert förslag på den icke-socialistiska sidan, men ni lyckades inte. För att få igenom ert förslag och skaffa de nödvändiga pengarna bytte ni fot och tog, om jag minns rätt, något slags arbetsgivaravgift. Kasta inte sten, Olof Palme, när de egna erfarenheterna är av detta slag. ”Thorbjörn Fälldin ger aldrig besked i regeringsfrågan.” Vad är det för grundlösa påståenden? I höstas sade jag klart och tydligt ifrån långt före utskottsbehandlingen att om en väsentlig del av vår ekonomiska politik faller bort, dvs. den momssänkning som var avsedd att eliminera en del inflationseffekter av devalveringen, kan vi inte ta ansvar för ekonomin. Man kan diskutera om det var klokt att säga detta långt före avgörandets minut. Man hade också kunnat välja den metod som jag minns att Tage Erlander valde när han steg upp inför en debatt, där en sådan här fråga skulle behandlas, och höll det första anförandet i den. Han sade bara ifrån: Går det nu si och så, ja, då kommer den här regeringen att lämna in sin avskedsansökan. Vi kan inte ta ansvaret för detta. Jag hoppas Olof Palme också inser att skulle 3 miljarder ha försvunnit från de besparingsåtgärder som vi anser vara nödvändiga, hade det varit ett så allvarligt avbräck i den ekonomiska politikens inriktning att det inte varit möjligt för oss att ta ansvaret för den. Den andra frågan är ju, i vart fall ännu så länge, av mer teoretisk natur. Vi har ju fått besked flera gånger att moderaterna kommer att stötta alla besparingsförslag som regeringen har lagt fram, med undantag för dem som gäller försvaret. Dessutom vill de spara mera. Alltså kan det totala sparmål som regeringen satt upp inte komma i fara. Jag har därför anledning att tro att det när den slutliga budgetregleringen skall göras kommer att visa sig att det stämmer med den inriktning som regeringen har gett den ekonomiska politiken. Ja, vi har sex månader kvar till valet. Jag lade märke till att när Olof Palme nu gick vid sidan av själva betänkandet här i dag, använde han inte en minut för att markera något socialdemokratiskt program, vare sig för den valperiod som ännu löper eller, ännu mindre, för den kommande perioden. Han driver i stället litet gyckel med att vi har en situation i riksdagen som kräver samverkan mellan partier. Klart är, att den metoden i och för sig är ett sätt att slippa ifrån att ta ansvar. Ytterst innebär det här att Olof Palme egentligen på ett eller annat sätt förlöjligar de människor som röstade bort socialdemokraterna 1976 och som vägrade att rösta dem tillbaka till kanslihuset 1979. Jag upprepar: Olof Palme, ni gör det inom socialdemokratin oerhört lätt för er. Jag skulle vilja veta: Funderar ni aldrig på ett längre perspektiv än fram till valdagen? Ni är ju emot alla förslag som kan förbättra ekonomin. Är det inte uppenbart också för er socialdemokrater att vi just genom att regeringen har vidtagit åtgärder för att begränsa utgiftsökningarna har fått resurser att sätta in i kampen mot arbetslösheten, utan att samtidigt budgetunderskottet skall öka dramatiskt? Det är ett uttryck för solidaritet i högsta grad, tycker jag, att vi gör den värderingen. Vi får kritik mot regeringen därför att den privata köpkraften har gått ner. Vi får kritik därför att vi stramar åt utvecklingen av den offentliga konsumtionen. Ni kan ju rimligen inte hävda att det är fel i båda fallen, om ni menar att vi skall ha en anpassning mellan den totala konsumtionen och det utrymme som vi kan skapa tillsammans genom produktion här i landet. Ni kan ju rimligen inte mena att ett litet nordiskt land — eller ens de nordiska länderna i samverkan — skulle kunna ta ledningen i världsekonomin genom att föra en expansiv politik. Jag delar Olof Palmes uppfattning, att så länge amerikanarna driver den högräntepolitik och den ekonomiska politik som de driver i dag, så länge ökar svårigheterna att få i gång investeringarna och den ekonomiska aktiviteten runt om i den ekonomiska världen. Jag ser det som positivt att det görs ansträngningar i Europa att så att säga samfällt ge uttryck åt detta för amerikanarna. Jag tillät mig säga vid Nordiska rådets möte att jag tror att det är viktigt att vi i de nordiska staterna — utan att därför ingå något förbund eller någon pakt med de europeiska staterna — deltar i denna internationella opinionsbildning. Centern har tillsammans med folkpartiet i regeringsställning inte tvekat att fortsätta att ta regeringsansvar även i ekonomiskt besvärliga tider. Vi inser att om man arbetar med ett längre perspektiv än till valdagen, så tvingas man i den här situationen lägga fram förslag som i förstone ter sig impopulära. Vi går inte ut och bjuder på gräddtårtor och bakelser inför valdagen. Vi lägger fram förslag som vi menar är ägnade att skapa en sådan utveckling i Sverige att vi får balans i ekonomin. Vi är medvetna om att en minoritetsregering måste bygga på kompromisser. Och vi har ju lyckats med det — när det gäller skatteuppgörelsen, momssänkningen i höstas, kommunernas ekonomi nu, kyrkofrågan som vi har diskuterat i dag. Det råder enighet mellan partierna. Den internationella konjunkturomsvängningen ser ut att dröja längre än vad vi trodde i höstas och vad vi trodde i januari. Men fortfarande gäller att inflationen har gått ner, att vi har fått handelsbalansen klart förbättrad, att vi har kunnat sänka räntan, att vi har kunnat minska utlandsupplåningen. Vi skall gå vidare med en politik som verkar i denna riktning. Vi kommer att kunna se väljarna i ögonen. Vi har lagt fram realistiska förslag. Kvar står frågan: Vilket besked i denna centrala fråga skall socialdemokraterna ge väljarna?

Fru talman! Först en liten bagatell. Det var ju inte under utskottsbehandlingen som ni kom överens med moderaterna. Utskottsbehandlingen var avslutad, betänkandet var tryckt. Först därefter upptogs de här förhandlingarna — och därför får ni uppleva smäleken att behöva återremittera betänkandet till utskottet vad gäller kommunernas finanser. Jag skall bara på några få minuter ta upp en sak som Thorbjörn Fälldin nämnde. Han beskyllde mig för att förlöjliga de människor som röstar borgerligt. Det är mig helt främmande. Jag hyser stor respekt för de människor som har en annan politisk övertygelse än jag själv och som kommer att hålla fast vid den — och stor respekt för de människor som har lämnat de borgerliga partierna och kommit över till oss. Vi minns 1976 års val, som Thorbjörn Fälldin nämnde.

Jag förlöjligar inte de människor som trodde på honom och Karin Söder när de lovade 10 000 kr. i vårdnadsbidrag till alla småbarnsfamiljer. Det blev inga 400 000 nya jobb. Kärnkraftverk efter kärnkraftverk laddades. Det blev inga vårdnadsbidrag. Det är möjligt att de människor som hade trott på dessa löften kände sig föriöjligade. Jag förlöjligar dem inte. Minns ni den stora vackra bilden på Sydsvenska Dagbladets förstasida dagen före valet 1979? Den visade Bohman, Ullsten och Fälldin. De stod under Djurgårdens ekar och sade: ”Vi klarade krisen. Vi förde landet ur krisen.” Ni hade blåst på konsumtion och allt möjligt annat alldeles före valet för att ge människorna föreställningen att allt nu var gott och väl och ekonomin i ordning. Det fanns väl de som trodde på det. Jag förlöjligar inte dem som av det skälet röstade på de borgerliga partierna. Men dagen efter valet kom krisen tillbaka. Då kanske åtskilliga av de människorna kände sig förlöjligade. När Thorbjörn Fälldin nu talade om att gräddtårtor och bakelser icke skulle erbjudas väljarna denna gång, var det därför ett viktigt löfte, ett löfte att han skulle sluta med det som präglat centern och de borgerliga partierna i de två senaste valrörelserna, nämligen att skapa föreställningar och löften utan förankring i verkligheten. Thorbjörn Fälldin höll en moralpredikan om vår politik. Men vi har tyvärr inte haft ansvaret. Det är ni som har haft ansvaret! När vi lämnade regeringsmakten var det balans i statens affärer. Då betalade vi de utgifter som vi ådrog statskassan med inkomster. Då var budgetunderskottet litet. I dag är budgetunderskottet 80 miljarder kronor. Var tredje krona som staten betalar ut är lånad. Det var en god socialdemokratisk princip att staten icke skulle låna i utlandet. Det fanns inga statslån. Nu är de uppe i 60 miljarder. Vi hade hög sysselsättning. Under Strängs tid fick vi pris för den bästa ekonomiska politiken i Europa. Nu ådrar sig Sveriges ekonomiska politik ett stilla löje. Det är ni som har haft ansvaret. Ge oss ansvaret, och vi skall försöka rätta till följderna av all den vanvård som ni har gjort er skyldiga till! Men till dess kan vi undvara era moralkakor!